Herr talman! Jag tycker inte att det finns anledning att utvidga betygsättningen i skolan, bl.a. därför att vårt betygssystem har sina brister. Vi har också haft anledning att diskutera den saken ett antal gånger. Vi behöver emellertid ha ett urvalssystem för högre studier, och därvidlag har vi för närvarande inget bättre system än betygen. Och det är därför som vi har kvar dem. När jag talade om vad man kan ha behov av att kämpa för gäller det naturligtvis inte bara saker utanför skolan. Jag tycker att man skall kämpa för saker i skolan: att skaffa sig kunskaper och färdigheter som man har nytta av, att läsa böcker, att lära sig att lyssna på musik, att uppöva sin förmåga både att ta del av konstverk och att utöva egen konstnärlig verksamhet. Det är den typen av uppgifter som jag anser vara mest angelägen, inte att bara få ett papper antingen på att man har lyckats eller på att man har misslyckats.
Herr talman! Om väldigt mycket av vad statsrådet Göransson säger är vi helt överens. Men är statsrådet Göransson medveten om att socialdemokratiska partiet faktiskt kommer helt i motsatsställning till en allt bredare folkopinion? En bred majoritet av såväl elever som lärare anser i dag att det bör finnas fler betygstillfällen i skolan.

Herr talman! Det som väldigt många i vårt samhälle uttalar och är överens om är att vi skall ha en skola som ger eleverna goda kunskaper och färdigheter. Många föreställer sig att bästa sättet att ge kunskaper är att sätta betyg. Jag utgår ifrån att det bästa sättet att förmedla kunskaper är att ha en bra och omfattande undervisning.
Herr talman! Om undervisningens värde och om behovet av kvalitet är vi också helt överens, men en majoritet av både elever och föräldrar vill ha fler betygstillfällen i skolan. Man vill också ha rätt att få ett annat slags betyg än dem som man får i dag. Man önskar att vi tar bort det relativa betygssystemet och ersätter det med ett mer kunskapsrelaterat system. Kan vi inte i alla fall hoppas på att ett sådant system kan komma i fråga i framtiden?

Herr talman! Margareta Mörck har frågat mig om Cramérbaletten kommer att läggas ned under innevarande år. Riksteatern är en självständig organisation, som själv fattar beslut om sin verksamhet. Jag vill emellertid framhåila att de medel som enligt förslag i budgetpropositionen beräknats under Riksteaterns anslag för kommande budgetår enligt min mening bör göra det möjligt att bedriva en teaterverksamhet på i princip oförändrad nivå. Dessutom bör den nya formen för beräkning av anslaget underlätta Riksteaterns långsiktiga planering av verksamheten. Enligt vad jag inhämtat har Riksteatern ännu inte fattat något beslut om verksamheten 1986/87 på grundval av förslaget i årets budgetproposition.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret, som dock inte stillar de mångas oro för Cramérbalettens framtid. När kulturutskottet besökte ensemblen i höstas fick ledamöterna med sig hem en förteckning över alla de institutioner, teaterföreningar, kulturnämnder och enskilda personer som stöder baletten i ett upprop till Riksteatern. Det största intrycket gör de brev som bifogats och som innehåller vittnesmål om balettens betydelse för svenskt kulturliv. Bl.a. framhåller man att Cramérbaletten under alla de år den verkat — nästan 20 år — alltid arbetat helt i Riksteaterns anda, dvs. genom att vara en liten och lättrörlig ensemble som uppträder överallt där en tänkbar publik finns, t.ex. i skolor, bibliotek, museer, sjukhus osv. Baletten fullgör därmed en stor pedagogisk uppgift genom att ständigt nå nya publikgrupper. Cramérbaletten är känd för en repertoar av hög kvalitet som är lätt att förstå och tillfredsställer även en ovan publik. Baletten har naturligtvis också ett värde som arbetsplats för svenska dansare. En nedläggning av ett av landets sex professionella danskompanier skapar ytterligare sysselsättningsproblem. Jag representerar ett av de län som så väl behöver just det slags kulturinsats som Cramérbaletten gör. Enligt uppgift fattas beslutet i Riksteaterns styrelse den 7 februari. Kan då inte statsrådet — med hänvisning till en stark opinion — på något sätt påverka Riksteaterns förslag om nedläggning av baletten?
Herr talman! Riksteaterns styrelse måste självständigt få ta ställning. Jag har ingen anledning att på någon punkt ha en annan värdering av Cramérbalettens verksamhet vid Riksteatern än den Margareta Mörck har fört fram, men jag ser inget skäl till att regeringen på denna punkt skulle frångå strävan att ge Riksteatern självständighet i sin planering. Jag har framhållit att det i förslaget i budgetpropositionen enligt regeringens bedömning finns förutsättningar för en i princip oförändrad teaterverksamhet.
Prot. 1985/86:60 Herr talman! Det är viktigt att just dansen får komma fram. Den har 16 januari 1986 nämligen fått ett ökat intresse de senaste åren. Man har upptäckt dansen som terapiform, dess betydelse för barns och ungdoms utveckling. Dans har Om SESOUngen 5 införts på de estetiska linjerna i skolan, och det förekommer mycket mer pådjur ev kosmetiska dans på film och i TV. Att just nu lägga ner den ena av Riksteaterns två och hygieniska preparat ensembler måste vara mycket olyckligt för en påbörjad starkt positiv utveckling. Jag gläder mig åt att vi är överens om detta och hoppas att det går att göra någonting åt nedläggningsplanerna.
Herr talman! Martin Olsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller ämnar vidta med anledning av riksdagens uttalande om innehållsmärkning om djurtest på kosmetiska och hygieniska preparat. Regeringen uppdrog år 1982 åt socialstyrelsen att utarbeta förslag till märkningsföreskrifter för kosmetiska och hygieniska medel. Regeringen har överlämnat lagutskottets betänkande om märkning av kosmetiska och hygieniska medel med avseende på djurtester till socialstyrelsen för beaktande i anslutning till det sedan en tid sålunda pågående utredningsarbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Olika åtgärder måste vidtas för att man skall kunna stoppa eller åtminstone begränsa de plågsamma djurförsöken. För alla oss som strävar i denna riktning var det en viktig framgång när riksdagen i våras — bl.a. i anledning av en motion av mig och dessutom fyra andra motioner — beslöt att uttala att det bör finnas innehållsdeklaration på alla kosmetiska och hygieniska preparat med uppgift om huruvida preparatet eller i detta ingående beståndsdelar testats på djur. Eftersom det är fråga om mycket plågsamma djurförsök för att få fram dessa preparat, som inte på något sätt är livsnödvändiga för oss människor, har reaktionen mot dessa djurtester blivit särskilt omfattande. Om alla kan få kännedom om att det preparat de avser att köpa är resultatet av plågsamma djurförsök torde visst köpmotstånd mot dessa preparat uppstå, varigenom alternativa testmetoder stimuleras, eftersom icke djurtestade preparat då kommer att efterfrågas mer än hittills. Därigenom skulle ett flertal djur slippa utsättas för de mycket plågsamma testerna. Det är självfallet ett allmänt intresse att få en redovisning för hur regeringen avser att uppfylla riksdagens hemställan om innehållsdeklaration. Vi ser nu att betänkandet har överlämnats till socialstyrelsen för beaktande. Jag vill erinra om att riksdagen talade om kraftfulla åtgärder — vi begärde inte 19 att de skulle vidtas skyndsamt; detta måste självfallet ta en viss tid. Jag vill ändå fråga statsrådet Johansson när han bedömer att socialstyrelsen kan ha hunnit fullfölja det uppdrag den fått med anledning av riksdagsbeslutet.
Herr talman! Socialstyrelsen skall redovisa en del märkningsföreskrifter den 1 mars. Vi har inte bedömt det som sannolikt att man hinner bli klar med den uppgiften före den 1 mars, men vi utgår från att man blir klar snarast därefter. I nuvarande läge kan vi inte säga mer än så.
Herr talman! Jag vill då enbart tacka statsrådet för det kompletterande svaret och uttrycka min tillfredsställelse över att det går så fort att få fram förslag till bestämmelser.

Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att planerad utbyggnad inom Älvsborgs län av riksvägarna 44 och 45 kommer att ske före igångsättning av utbyggnad av E 6 i Bohuslän. Byggandet av statliga vägar sker enligt fastställda flerårsplaner. Dessa planer har tagits fram i en decentraliserad process. Det lokala och regionala inflytandet vid prioriteringen av väginvesteringarna är stort. Fullföljandet av planerna sker i den takt som medelstilldelningen till vägbyggandet medger. I årets budgetproposition har jag redovisat vissa vägoch järnvägsinvesteringar som ingår i den nordiska handlingsplanen för ekonomisk utveckling och full sysselsättning. Som framgår av denna redovisning avses dessa investeringar finansieras genom den särskilda låneordning som tillskapats i samband med handlingsplanen. Det finns således inget samband mellan utbyggnaden av väg E 6 i Bohuslän och den planerade utbyggnaden av riksvägarna 44 och 45 i Älvsborgs län.

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret på frågan. Jag ställde frågan därför att man i Älvsborgs län under många år planerat — på ett decentralistiskt sätt, som kommunikationsministern säger i sitt svar — för att bygga ut riksvägarna 44 och 45. Men tyvärr har detta skjutits på framtiden. Jag frågade i maj förra året dåvarande kommunikationsministern Curt Boström om utbyggnaden av dessa vägar kunde vara i fara, och han svarade exakt likadant som nuvarande kommunikationsministern gör. Men jag är inte nöjd med det svaret. Det görs här så många vackra uttalanden om decentralisering, om det lokala och regionala inflytandet osv. Men i Älvsborgs län är man mycket förgrymmad över att det inte blir något resultat av det som man har fått vara med och planera decentralistiskt och bra. Om utbyggnaden av riksväg 44 mellan Trollhättan och Skaraborgsgränsen, som man räknade med att sätta i gång i höstas, säger vägverket nu att det inte finns medel förrän hösten 1988. Utbyggnaden av riksväg 45 har förlagts till efter 1988, och vi vet inte när arbetet härmed kan sättas i gång. Det talas här om en decentralistisk inriktning och om planering på lokal nivå. Ja visst, man kan planera ända in i döden, men det är klart att folk mister humöret när det inte händer någonting. Både landshövdingen och vägdirektören i Älvsborgs län har uttalat sig i denna fråga, och det gäller inte minst också partibröder till kommunikationsministern.

Herr talman! På den sista frågan vill jag svara att detta enligt de intentioner som nu föreligger inte skall kosta vägverket några pengar under utbyggnadstiden i dess helhet. Som det är tänkt kommer verket alltså inte att belastas med denna kapitalkostnad. Men i framtiden kommer vägverket naturligtvis att få kostnader för att underhålla de nya vägarna, och det gäller beträffande den planerade vägen i Bohuslän lika väl som beträffande andra vägar. Man kan naturligtvis bli besviken om planer inte kan fullföljas exakt enligt de tider som fastställts, men avsikten är ju att planeringssystemet skall ha en viss flexibilitet och att medelstilldelningen skall kunna variera år från år.

Herr talman! Jag förstod att kommunikationsministern inte skulle komma att säga någonting ytterligare, eftersom väl också kommunikationsministern tycker att allt det planerande av vägarna i Älvsborgs län som sker utan att någon byggnation kommer till stånd är litet beklämmande. Låt mig återkomma till finansieringen av utbyggnaden av E 6, eventuellt till motorväg — det är ju inte säkert att det blir en sådan. Man skall låna pengar till detta, men de skall inte belasta vägverkets budget förrän det blir fråga om underhåll av vägen. Vem skall då betala räntorna på lånen, som kanske kan komma att uppgå till 1 miljard kronor? Skall ingen betala räntor och amorteringar, eller tar regeringen dessa pengar ur någon speciell kassa? Jag tycker att det vore intressant om kommunikationsministern ville redovisa var dessa kostnader kommer att hamna.

Herr talman! Göthe Knutson har, med hänvisning till att svåra trafikolyckor inträffat vid en järnvägskorsning i Karlstad, frågat mig om jag är beredd att skyndsamt vidta åtgärder så att den aktuella korsningen snabbt förses med bommar. Kollisioner mellan tåg och vägfordon är den klart största olycksposten vid SJ. Jag anser det därför väsentligt att säkerheten vid järnvägskorsningar snabbt förbättras. Regeringen har därför i årets budgetproposition föreslagit att anslaget till SJ för säkerheten vid plankorsningar nära fördubblas till ca 25 milj.kr. Enligt de ramar som riksdagen dragit upp för SJ är det SJ som beslutar om var och hur olika säkerhetsåtgärder skall sättas in. SJ arbetar nu intensivt på att höja säkerheten vid plankorsningarna. Enligt vad jag erfarit håller SJ på med att installera bommar vid den aktuella korsningen, vilka kommer att tas i bruk den 22 januari.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. SJ har alltså äntligen tagit itu med den här frågan och lovar nu att man skall vara färdig med bommarna till den 22 januari. Vi får verkligen hoppas att man uppfyller detta löfte. Det är mycket beklagligt att det har tagit så många år och att det skall ha behövt inträffa så många olyckor innan man nu kom fram till att det måste sättas upp bommar. Järnvägskorsningen som det här gäller har blivit väldigt mycket trafikerad under de senaste åren, vilket har ökat olycksrisken och sannolikt bidragit till det stora antalet olyckor, varav några med dödlig utgång.

Herr talman! Jag förutsätter att SJ fortlöpande gör den typen av bedömningar i sitt arbete med de här frågorna. Som jag nämnde i svaret, ökas anslaget kraftigt i år, upp till 25 milj.kr. från 11 milj.kr. Dessutom bör tilläggas att SJ i rätt stor utsträckning bidrar med 22 egna medel till kostnaden för de säkerhetshöjande åtgärderna. Sammanlagt satsar SJ omkring 60 milj.kr. på säkrare järnvägskorsningar nästa budgetår. Jag utgår ifrån att om det sker ändringar i trafikflödet, så anpassar man sig efter det i sina prioriteringar.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det kompletterande svaret. Jag räknar alltså med att man kommer att arbeta utifrån den dagsaktuella situationen och verkligen ta itu med de särskilt olycksdrabbade korsningarna. Tack än en gång!

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om dels vilka åtgärder jag planerar vidta för att genomföra riksdagens beslut om en överföring av godstrafik från landsväg till järnväg, dels vilka konsekvenser detta konkret kommer att få för näringslivet och dess transportbehov. Låt mig först slå fast att regeringens mål när det gäller den s.k. kombitrafiken, dvs. främst trafiken med trailers på järnväg, är mycket högt ställt — nämligen en årlig volym om 3 miljoner ton år 1990. Detta sammanhänger med regeringens tilltro till järnvägens utvecklingsmöjligheter såsom de kommer till uttryck i 1985 års järnvägspolitiska beslut. Redan nu är volymen uppe i 600 000 ton jämfört med ca 400 000 ton bara för något år sedan. Dessutom har nyligen — den 1 juli 1985 — bildats ett särskilt kombibolag — S-Combi — med uppgift att stimulera den fortsatta utvecklingen. Jag ser mot den här bakgrunden positivt på möjligheterna att det uppsatta målet på 3 miljoner ton skall kunna uppnås. Jag förutsätter att SJ skall kunna klara detta på sina egna meriter, dvs. genom att kunna erbjuda kunderna en kvalitetsmässigt och prismässigt konkurrenskraftig produkt. Jag tror därför inte — såsom utvecklingen nu ser ut — att det kommer att krävas några ytterligare åtgärder från regeringens sida.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. När riksdagen för någon månad sedan fattade sitt beslut om avgasbestämmelserna, var det efter en något virrig omgång i utskottet som man kom fram till att bifalla regeringens hemställan om ikraftträdande 1989. Som bekant biträdde vårt parti det förslaget. I sammanhanget träffades emellertid en uppgörelse i utskottet mellan regeringspartiets företrädare och vänsterpartiet kommunisterna. För att vpk skulle gå regeringen till mötes skulle man tillfoga en skrivning om att föra över gods från landsväg till järnväg. Med tanke på hur vpk har agerat tidigare är det inga som helst tvivel om att den bakomliggande tanken är en tvångsöverföring. Det är mot denna bakgrund som jag har ställt frågan. Kommunikationsministern säger i sitt svar att storleken på den årliga volymen skall vara 3 miljoner ton år 1990. Det är ingenting nytt. Man har nu uppnått 600 000 ton. Det skall alltså bli en femdubbling. Kommunikationsministern kan väl själv inte tro att detta skulle kunna genomföras på frivillig väg. SJ har haft en lång följd av år på sig att överta transporten av en del av godset, men man har misslyckats. Såvitt jag kan se finns det inga realistiska möjligheter att man skall klara av det nu heller. Som jag ser det måste det bli fråga om någon form av tvångsöverföring om siffran 3 miljoner ton skall kunna uppnås. Min fråga till kommunikationsministern blir slutligen: Är ministern beredd att i dag säga att det aldrig någonsin kommer att handla om tvångsöverföring av godsmängden för att få över den från landsväg till järnväg?
Herr talman! Jag utgår från vad som sägs i fattade beslut och de motiveringar som finns för besluten. I dessa finns inga som helst överväganden om tvångsåtgärder. Med hänvisning till den, som jag sade, positiva start som den här verksamheten har fått förstår jag inte varför man över huvud taget skall spekulera över att tvångsåtgärder kan bli aktuella.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för detta svar, och jag tar det som ett löfte. Jag skall verkligen bevara riksdagsprotokollet från dagens debatt för framtiden.

Herr talman! Maria Leissner har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder som förbättrar förhållandena för föräldrar när daghem tvingas stänga på grund av personalbrist. Maria Leissner pekar på att föräldrar i sådana situationer tvingas ta tjänstledigt och därmed drabbas av inkomstbortfall. Vidare tvingas föräldrarna betala full daghemsavgift även för dessa dagar. En viktig utgångspunkt för svensk barnomsorg har alltid varit att daghemmen skall vara öppna under den tid föräldrarna förvärvsarbetar. Detta är ett av skälen till att daghemmen blivit så uppskattade av föräldrarna. Att som Maria Leissner antyder skapa särskilda förmåner för föräldrarna när ett daghem tvingas stänga innebär risker för att man luckrar upp en viktig princip. Min principiella utgångspunkt är i stället att daghemmen skall fungera när barnen och föräldrarna behöver dem. Det är dess bättre också ytterst sällsynt att daghem stängs. I det aktuella fallet, ett daghem i Kista, har en rad olyckliga omständigheter bidragit till en svår personalsituation. Jag har inhämtat att Helsingforss kommun avser att vidta olika åtgärder för att undvika att sådana situationer upprepas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det är naturligtvis oerhört svårt när personal på daghem insjuknar. Det är inte alltid möjligt att snabbt ordna vikarier, och det är svårt för föräldrarna att helt gardera sig för att sådana situationer uppstår. Därför är det oerhört viktigt att man har rätt till ledighet och rätt till ersättning för inkomstbortfall när sådant trots allt inträffar. Jag efterlyser inte några särregler för föräldrar med barn på just daghem. Samma rätt existerar för vissa föräldrar, nämligen för dem som har barn hos dagmamma, barnflicka eller någon annan. Det finns en regel om att när ordinarie vårdare är sjuk, så har föräldrarna rättighet till ledighet och ersättning för inkomstbortfall. Jag hoppas att statsrådet vill se över lagstiftningen med hänsyn till denna inkonsekvens. Jag efterlyser alltså en översyn av reglerna för tillfällig föräldrapenning, så att sådana här besvärligheter i framtiden inte skall behöva leda till alltför stora problem för föräldrarna.
Herr talman! Låt mig först konstatera att Maria Leissner och jag är överens om att föräldrarna inte skall behöva hamna i en sådan här situation. Det som inträffat har på ett riktigt sätt skildrats i den framställda frågan. Men min lösning är ändå en annan. Har föräldrarna och kommunen kommit överens om att barnomsorg skall ges, så skall föräldrarna också kunna lita på och känna trygghet i att kommunen fullgör sin uppgift att förse föräldrarna med en fungerande barnomsorg. I de allra flesta fall skall daghemmen inte behöva stängas. Om de i något sällsynt fall — det är då närmast fråga om en katastrof — måste stängas, skall kommunen känna ansvar för att barnen tas om hand genom något tillfälligt arrangemang, som också fungerar. Det är den utgångspunkten jag tycker att man skall ha i detta fall. Frågan om att jämställa daghem med dagbarnvårdare när det gäller rätten att få ersättning från försäkringskassan har prövats, och man har funnit att riskerna för komplikationer är så stora om man inför en sådan här rätt att man avstått från att göra det. Jag tycker alltså att man skall koncentrera sig på att se till att kommunen fullgör sin uppgift gentemot föräldrarna.
Herr talman! Jag tycker att det är alldeles utmärkt att man tydligen tagit itu med detta speciella problem när det gäller daghemmet i Kista. Men det hindrar inte att jag tycker att samma regler borde kunna gälla ändå för dagbarnvårdare, vare sig det är fråga om en dagmamma eller ett daghem. Det är självklart att man skall kunna lita på kommunal barnomsorg, vilken form den än har. Jag anser att det är lika självklart att man skall ha samma rätt till inkomstersättning och rätt till ledighet, oavsett vilken form av barnomsorg man fått.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om det är regeringens avsikt att genomföra ett ekonomiskt stöd till blivande adoptivföräldrar. Frågan är föranledd av att regeringen nyligen tillkallat en särskild utredare för att undersöka förutsättningarna för att minska den enskildes kostnader i samband med adoption av utländska barn. Mitt svar är att regeringen kommer att ta ställning till frågan när den särskilda utredarens förslag föreligger och i sedvanlig ordning har behandlats.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Frågan om de ökande kostnaderna för blivande adoptivföräldrar i samband med internationella adoptioner har diskuterats länge både här i riksdagen och bland föräldrar och adoptionsorganisationer. Riksdagen beslöt i våras med anledning av socialutskottets betänkande 1984/85:17 att den utredning som tidigare aktualiserats av regeringen skulle ha till uppgift ”att utarbeta förslag till ekonomiskt stöd till enskilda för utgifter i samband med en internationell adoption”. Nu har regeringen tillsatt denna aviserade utredning. Men när man tar del av direktiven blir man tveksam om riksdagens beslut kommer att följas. Ännu mer tveksam blir jag när jag hör statsrådet Bengt Lindqvists svar. Det som gjort mig oroad är formuleringen att utredningen skall ”undersöka förutsättningarna för att minska den enskildes kostnader — — -”. Det är inte samma sak som att utreda formerna för ett ekonomiskt stöd som riksdagen faktiskt har begärt. Vidare skall man inventera och analysera kostnaderna. Vi vet vilka kostnader det är som är de stora posterna för familjerna. Vad riksdagen begärt är att få själva bidragskonstruktionen utredd. Jag tycker, efter att ha fått det här svaret, att regeringen struntar i riksdagens beslut. Vi har faktiskt begärt att man skall utreda formerna för ett bidrag — om det skall vara lån eller bidrag eller hur det skall konstrueras — och inte några förutsättningar. Vi har utgått från att det här är så svåra problem att de måste åtgärdas. Jag vill ha ett rakt svar, för det här tycker jag inte är något svar. Blir det ekonomiskt stöd eller blir det inte något sådant stöd till adoptivföräldrar?
Herr talman! Får jag för det första stillsamt påpeka att jag tycker att Inga Lantz har varit i riksdagen tillräckligt länge för att veta att regeringen inte brukar ge sig in på konstruktion av olika lösningar när utredning pågår. Det är först när regeringen har förslagen framme som den skall ta ställning till dem. För det andra vill jag säga att man kan minska den enskildes kostnader på mer än ett sätt. Man kan se över de kostnadsposter som finns och försöka medverka till att kostnaderna sänks. Det är alltså inte givet att ett ekonomiskt stöd är det enda sättet att minska den enskildes kostnader. För det tredje vill jag påpeka att riksdagen avslog motionerna med förslag till olika lösningar i det här fallet. Riksdagen gjorde ett uttalande om att en sådan lösning borde prövas, som Inga Lantz sade, men motionerna avslogs. Så rent konstitutionellt har riksdagen inte bundit upp regeringen för vilken lösning det skall vara.
Herr talman! Självfallet har man inte bundit upp sig för någon lösning. Men socialutskottets betänkande, där motionerna behandlades, var enigt. Vi krävde ett bidrag till de blivande adoptivföräldrarna, förslag till ekonomiskt stöd till enskilda för utgifter i samband med en internationell adoption. Sedan kommer direktiven till utredningen där det sägs att man skall undersöka förutsättningarna. Det är någonting helt annat. Nämnden för internationella adoptioner, där jag för övrigt själv sitter med, har påtalat detta — det har jag också kontrollerat. Här är ett glapp. Det är därför jag har ställt frågan om de här föräldrarna kan påräkna ett ekonomiskt stöd eller ej. Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att regeringen struntar i ett förslag som riksdagen beställt och faktiskt fattat beslut om. Det är ett gammalt förslag.
Herr talman! Två påpekanden i sammanhanget för att det inte skall bli något missförstånd. För det första: Utredningen är nu i gång och det är ju viktigt att vi kommit i gång med arbetet. Men jag medger att det har dragit ut på tiden. För det andra: Det är knappast någon idé att dra i gång en utredning om man inte menar att någonting skall ske. Inriktningen är ju att vi skall försöka underlätta för de blivande adoptivföräldrarna. Vad det handlar om är ju att finna vägarna för detta.
Herr talman! Man vet vilka kostnader som är förenade med en adoption. Det kostar 50 000 kr. att adoptera ett barn från Bolivia, 52 000 kr. från Colombia. Det är resekostnader och vårdkostnader i utlandet som är de dryga posterna. Dollarkursen har fördubblats på fyra år. Det har spelat en stor roll för ökningen av kostnaderna. Därför är det svårt att påverka kostnaderna i någon nämnvärd utsträckning. På fyra år har adoptionskostnaderna ökat med 140 92. Det är därför vi har begärt ett bidrag och begär att regeringen skall komma med förslag till en konstruktion. Men att hålla på att utreda och analysera förutsättningarna är ett slag i ansiktet på både de riksdagsledamöter som engagerat sig i frågan och de adoptivföräldrar som faktiskt väntar sig något positivt efter år av halande i denna fråga.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat industriministern om vilka åtgärder han är beredd att vidta för att möjliggöra etablerandet av regional börshandel i Malmö. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Bakgrunden till Per Stenmarcks interpellation är det monopol på fondbörsverksamhet som den nuvarande börslagstiftningen tillerkänner Helsingforss fondbörs. Detta monopol lagfästes den 1 januari 1980 då lagen om Helsingforss fondbörs trädde i kraft. Fondbörsutredningen som lade fram det förslag på vilket monopolstadgandet grundas konstaterade i sitt betänkande att börsverksamhet, med hänsyn till de betydande ekonomiska värden det rör sig om, bör utövas i former som ger den enskilde kapitalplaceraren och allmänheten bästa möjliga skydd. Börsverksamhet borde därför få bedrivas endast med statlig auktorisation och under offentlig kontroll. I fråga om de institutionella former under vilka fondbörsverksamhet bör utövas fann utredningen att sådan verksamhet i princip bör handhas av Helsingforss fondbörs, som redan var etablerad och hade offentligrättslig prägel. Någon anledning att öppna möjlighet att inrätta annan fondbörs vid sidan av Helsingforss fondbörs fanns inte enligt utredningen. Principen om ensamrätt för Helsingforss fondbörs att idka börsverksamhet i Sverige borde därför fastslås i lag. Förslaget härom tillstyrktes eller lämnades utan erinran av så gott som alla remissinstanser. Föredraganden — dåvarande statsrådet Bohman =— anslöt sig till utredningens och flertalet remissinstansers uppfattning. Riksdagen beslöt i enlighet härmed. Som Per Stenmarck konstaterat i sin interpellation infördes sålunda börsmonopolet i stor enighet. Frågan om börsmonopolet har därefter tagits uppiriksdagen genom en motion vid riksmötet 1984/85. Motionen bereds för närvarande av näringsutskottet. För egen del är jag inte beredd att i dag säga att det för all framtid skulle vara omöjligt att tillåta regional börshandel utanför Helsingforss fondbörs, t.ex. vid några regionala börser, med aktier i lokalt förankrade företag. Jag vill emellertid understryka att det finns risker och problem förknippade med en sådan handel, som av allt att döma kommer att avse ett begränsat utbud av aktier, främst i mindre företag. Exempel härpå är kvalitetsgranskningen av företagen, kraven på snabb och korrekt ekonomisk information till allmänheten samt åtgärder för att så långt möjligt förhindra manipulationer av kurserna och insideraffärer. Jag vill särskilt understryka att det är av grundläggande betydelse att börshandeln bedrivs så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras. På senare tid har flera åtgärder vidtagits för att ytterligare stärka förtroendet för handeln med aktier och andra värdepapper. Regeringen har sålunda tillkallat en särskild kommission, som med utgångspunkt i den s.k. Leoaffären, skall undersöka om vissa riktade nyemissioner genomförts på ett korrekt sätt, m.m. Jag vill också erinra om det arbete som genom börsstyrelsens försorg bedrivs inom det börsetiska området. Mot denna bakgrund är jag således inte beredd att i dag vidta några åtgärder för att möjliggöra etablerandet av regional börshandel i Malmö.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Bakom interpellationen ligger en förmodligen enkel men dock filosofi. Den går ut på att vårt land förmodligen mår allra bäst om varje region får fria möjligheter att utnyttja de fördelar som man har. Jag tror att det är fullt möjligt att i stort sett peka ut varje landsända och konstatera att just där finns någonting som inte finns någon annanstans i landet och som det därför — för att uppnå ett så gott resultat som möjligt — skulle vara en fördel om vi kunde utnyttja. En del av landet har förmodligen stora naturtillgångar. Det vore dåraktigt att inte utnyttja dem. En annan har goda förutsättningar — via hamnar eller liknande — att exportera svenska varor till utlandet. En tredje landsända har kanske närheten till huvudstaden, med de fördelar och förmåner som detta innebär. I Skåne har vi den fördelen att vi ligger nära kontinenten — allra närmast för att vara riktigt exakt. Vill man vara riktigt noggrann så kan man t.o.m. säga att Skåne ligger precis mitt i Europa. Detta är också en fördel som måste utnyttjas, och som givetvis också utnyttjas av stora delar av näringslivet redan i dag. Men för att den här fördelen skall kunna utnyttjas på det bästa möjliga sättet så tror jag också att det är viktigt att vi som är politiker och beslutsfattare inte lägger krokben eller sätter hinder i vägen för den producerande delen av vårt samhälle. Det som jag nu har sagt kan förmodligen de allra flesta vara överens om — åtminstone verbalt. Vi är, som det så ofta heter, överens om målen. Men vi är kanske inte överens om medlen, hur dessa mål skall kunna uppnås. Den möjlighet som jag har pekat på i min interpellation, nämligen att upphäva Helsingforss fondbörs monopol och ge möjlighet att starta regional börshandel på något eller några ställen i vårt land, exempelvis i Malmö, är naturligtvis inget allena saliggörande botemedel för alla de problem som finns i Skåne i dag. Det finns inte en lösning som man kan peka på och säga: just så löser vi alla problem. Men jag tror att detta skulle vara ett sätt att söka komma till rätta med några av de problem som finns. Börsmarknaden är ju, som statsrådet Johansson sade, föremål för en mycket omfattande reglering, och det måste den givetvis vara. Mitt förslag går inte alls ut på någon uppluckring härvidlag. Fram till 1980 fanns möjlighet att etablera flera fondbörser. Därefter har Helsingforss fondbörs haft ensamrätt på sådan verksamhet. Frågan om denna ensamrätt var ingen tvistefråga när den infördes. Men under senare år har diskussioner förts i olika delar av landet om bildandet av regionala aktiemarknader. Det man önskat uppnå är en lokal handel med aktier i mindre och medelstora företag med placering i den egna regionen — dvs. just den möjlighet som statsrådet talar om i sitt svar. Den diskussion som borde kunna föras gäller möjligheten att etablera ett mindre antal regionala börser runt Sverige, exempelvis med början i Malmö och Göteborg. För Malmö med omnejd kan man nog bedöma att en möjlighet att starta en regional börsmarknad skulle innebära stora utvecklingsmöjligheter och just en sådan vitamininjektion som hela regionen allra mest behöver i dag. Trots att statsrådet svarar nej på min fråga i dag, tycker jag att svaret har vissa positiva förtecken. Jag lägger framför allt märke till ett par meningar i svaret. Den ena är den där statsrådet säger: ”För egen del är jag inte beredd att i dag säga att det för all framtid skulle vara omöjligt att tillåta regional börshandel ——-—- med aktier i lokalt förankrade företag.” Det andra jag noterar är att statsrådet i själva svaret säger sig inte vara beredd att i dag vidta några åtgärder för att möjliggöra etablerandet av regional börshandel i Malmö. Jag vill mot bakgrund av detta som jag tycker ändå tämligen positiva svar ställa följande frågor: —- Under vilka förutsättningar är statsrådet beredd att senare ta initiativ i den här riktningen? — Vilka villkor måste vara uppfyllda för att sådan verksamhet skall kunna komma till stånd?

Herr talman! Per Stenmarck frågar under vilka förutsättningar jag är beredd att ta initiativ till öppnande av regionala börser och vilka villkor som i så fall bör vara uppfyllda. Man kan kanske utläsa detta av mitt svar.

Vidare måste man ställa krav på ett ganska stort underlag — det får inte vara för litet. Det finns också en rad andra krav, som jag angett i mitt svar och som tagits fram dels i det arbete som pågått i samband med att Helsingforss fondbörs fick monopol, dels vid den beredning av den här frågan som skett i riksdagens näringsutskott i anledning av motioner. Jag vill alltså säga att när frågan om att förbättra etiken på börsen har klarnat, när Leokommissionen presenterat resultatet av sitt arbete och när näringsutskottet har behandlat de här frågorna och gett sin syn på dem, då kan det finnas anledning att ta upp frågan till nytt övervägande.
Herr talman! Jag är tacksam för det kompletterande svaret. Jag tror att vi är överens om att det finns problem. Nu känner vi också till vilka förutsättningar som skall vara uppfyllda och att statsrådet kan tänka sig att en regional börs inte är en helt omöjlig tanke på sikt. Jag konstaterar redan i inledningen att vi är överens i vissa avseenden. Det råder ingen oenighet om att införandet av börsmonopol en gång inte var någon tvistefråga. Det rådde tvärtom betydande enighet om den. Vad man nu från många eller åtminstone vissa håll önskar är enbart en mindre uppluckring av lagen för att kunna bilda någon eller några regionala aktiemarknader. Vi är inte heller oense när det gäller behovet av kontroll för den här verksamheten. Jag nämnde i interpellationen möjligheten att börserna inte enbart skulle ha egna regionala styrelser utan också eventuellt lyda under styrelsen för Helsingforss fondbörs och därmed också vara underkastade all den kontroll som vi vet finns där. Jag vill än en gång ta upp den dagsaktuella situationen, där det tidigare välmående Skåne nu drabbats av många och svåra problem. Det är i sig ett allt större problem att i stort sett alla möjligheter i dag tycks gå Skåne förbi. Huvudkontor flyttar till andra delar av landet och betalningsströmmarna går Skåne förbi. När skånska företag flyttar till Helsingfors har det ofta skett med motiveringen att det är där som närheten till börsen finns. Om möjlighet skapas att etablera regional börshandel i Malmö skulle det kanske — jag säger kanske — vara ett sätt att vända en för hela Skåne negativ trend. På den regionala börsen skulle kunna etableras företag som på grund av sin storlek inte är aktuella för en riksomfattande börs. Frågan om regional börshandel har, som statsrådet sade, nyligen varit ute på remiss. Jag ställer frågorna: På vilket sätt påverkas statsrådets inställning av att flera tunga remissinstanser ställt sig positiva till etablerande av regionala börser? Om de förutsättningar som statsrådet talade om kan uppfyllas, kan statsrådet då tänka sig att genom en försöksverksamhet pröva regionala börser?
Herr talman! Som svar på de ytterligare frågor Per Stenmarck ställde vill jag säga: Det är självklart att de remissyttranden som remissinstanserna avgett spelar en roll. Framför allt spelar de argument som framförts en roll — inte endast att de kommer från remissinstanser som kan anses vara tunga i sig. Jag vill också säga att det inte bara är i Malmö som den här frågan har kommit upp. Tanken har väckts på en rad olika håll i landet. Det har kommit framstötar av olika slag från Dalarna, Nordsverige, Sundsvall, Småland, Örebro och Göteborg om regionala börser. Apropå den fråga som Per Prot. 1985/86:61 Stenmarck ytterligare ställde och hans funderingar kring hur detta skulle 17 januari 1986 kunna utformas vill jag säga att det beror på i vilken utsträckning denna börshandel skulle kunna vara en ganska bred verksamhet. Jag tycker att dessa frågor ligger längre fram i tiden. Det är i nuvarande läge, menar jag, mycket angeläget att de etiska regler och det förtroende som börsen bör åtnjuta i Sverige återupprättas och förstärks. Sedan denna fråga är utklarad kan vi ta upp frågan om regionala börser till diskussion utifrån det material som föreligger.
Herr talman! Jag tog upp min senaste fråga mot bakgrund av att det faktiskt finns ett antal tunga remissinstanser som har uttryckt sig mycket positivt om en uppluckring av den här lagen. Näringsfrihetombudsmannen t.ex. säger att eftersom monopolet inte behövs från skyddssynpunkt anser han det principiellt viktigt att man slopar detta hinder för den framtida utvecklingen. Härigenom skulle också flera företag kunna få sina aktier börsnoterade.

Låt mig ändå, herr talman, avslutningsvis än en gång säga att jag är tämligen nöjd med svaret. Jag hade inte vågat ha förhoppning om att statsrådet skulle vara positivare än så här. Jag förstår att frågan måste mogna med hänsyn till de problem som trots allt ändå finns.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat finansministern om han är beredd att föreslå förändringar av nu gällande kreditvillkor. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Låt mig först erinra något om bakgrunden till de skärpta regler för kreditköp som för närvarande gäller. Under våren 1985 framkom klara tecken på att den ekonomiska uppgången under början av året varit snabbare 37. än vad regeringen tidigare räknat med. Detta gällde främst den privata konsumtionens utveckling och efterfrågan på importerade varor. Som en följd av den snabba efterfrågetillväxten inom landet utvecklades vidare bytesbalansen sämre än vad som var förenligt med regeringens tidigare bedömningar, och valutautflödet från Sverige var kraftigt. För att möta denna utveckling och dämpa konsumtionstillväxten bedömdes det nödvändigt att vidta vissa åtgärder, bl.a. att begränsa kreditgivningen för konsumtionsändamål. Som en av flera åtgärder beslutade regeringen därför i mitten av maj att tidsbegränsade, skärpta regler vad gäller kontantinsats och kredittidens längd skulle införas för olika typer av kreditköp. Samtidigt beslutade riksbanken bl.a. att höja diskontot med 2 procentenheter. Regeringens åtgärder presenterades för riksdagen i en proposition . Vid behandlingen av lagstiftningsärendet angående skärpta betalningsvillkor vid kreditköp anslöt sig riksdagen till förslaget att utvidga gällande lagstiftning för att införa skärpta tidsbegränsade regler för kreditköp till hushållen. Avsikten var att restriktionerna skulle gälla t.o.m. utgången av mars 1986. Det är naturligtvis ofrånkomligt att både diskontohöjningen och de skärpta kreditvillkoren gjort det svårare för hushållen att köpa på kredit. Genom den sänkning av diskontot som genomfördes redan under sommaren 1985 och vissa lättnader från regeringens sida vad gäller kreditvillkoren vid köp av dyrare begagnade kapitalvaror har emellertid verkningarna av åtgärderna mildrats. Marknadsräntorna har sedan maj 1985 gått ned kraftigt. I går sänktes diskontot med ytterligare en procentenhet. Jag ser ingen anledning att frångå de bedömningar vad gäller reglernas giltighet som gjordes vid tidpunkten för ikraftträdandet. Jag räknar alltså med att villkoren upphör att gälla i och med utgången av mars månad i år. Härefter kommer åter konsumentkreditlagens regler, som innebär att en kontantinsats på normalt 20 6 skall betalas, att gälla för flertalet kreditköp.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Skälet till att jag har framställt interpellationen är att jag bl.a. från husvagnsbranschen har blivit uppmärksammad på att de skärpta kreditreglerna medfört stora problem. Det blev ju vissa lättnader i förhållande till de förslag som regeringen först lade fram, och det gjorde att husvagnsbranschen liksom branschen för begagnade bilar kunde tillämpa något längre avbetalningstider. Man har emellertid meddelat mig att det är väldigt stora problem för folk som inte har de rätta bankkontakterna, så att de kan få lån med längre löptider än dem som gäller enligt de hittills tillämpade kreditrestriktionerna. De har många gånger tvingats att ta lån till orimligt höga räntor. Vi kan också konstatera hur det både i dagspressen och genom flygblad har annonserats om att man kan få lån på 70 000 kr. med en löptid om tio år, osv. Det har då handlat om enormt höga räntor. Det har också pekats på att en person som velat byta in den köpta varan mot en ny faktiskt har stått inför en avbetalningsskuld som varit större än han kunnat klara av. Det har inneburit väldiga problem för folk som lever under dåliga ekonomiska villkor, liksom också för branschen. Om jag har förstått svaret rätt — det har ju varit rätt många turer kring Prot. 1985/86:61 kreditvillkoren — kommer bilkreditförordningen att bestå, men det blir en — 17 januari 1986 återgång till den gamla ordningen när det gäller övriga kreditköp. Det måste väl innebära att sådana branscher som t.ex. båtbranschen och husvagnsbranschen nu kan räkna med att de gamla förhållandena skall råda efter mars 1986. Jag hoppas få bekräftat att jag på den punkten har tolkat svaret rätt. I så fall är jag mycket nöjd.
Herr talman! Vi har inga andra planer än att betrakta de kreditbegränsningar som infördes som tillfälliga åtgärder, som kan ”växa bort” i takt med att den ekonomiska situationen förbättras och i takt med att behovet av denna typ av särskilda åtgärder för att hålla tillbaka den privata konsumtionen och krediterna försvinner. Nu kan vi se hur läget har förändrats. Vi har fått en återgång av diskontot till det läge som rådde innan kreditrestriktionerna infördes. Dessutom har marknadsräntorna kommit att sjunka ytterligare. Men därtill kommer — någonting som jag kanske inte utvecklade tillräckligt i svaret — att riksbanken har avvecklat utlåningstaket för bankerna, vilket gör att en kredittagare som behöver pengar för ett köp normalt kan få banklån till gynnsammare villkor än dem som gäller vid kreditköp och lån från den grå marknaden. Jag tror att Hans Petersson i Hallstahammar och jag är lika angelägna om att man när det gäller normala behov av kreditköp inte skall behöva gå utanför det ordinarie kreditsystemet och låna pengar till mycket hög ränta. Tanken är alltså, vilket också ursprungligen har sagts, att de särskilda regleringarna skall försvinna vid utgången av mars. Vi hoppas att läget då ytterligare har förbättrats, så att kreditköp kan ske på normala villkor, givetvis under förutsättning att vi får en utveckling när det gäller den allmänna ekonomin som gör att vi inte behöver några särskilda åtgärder av det här slaget. Det förmodar jag är vår gemensamma förhoppning.
Herr talman! Jag är tacksam för att statsrådet Johansson utvecklade tankegångarna i svaret ytterligare. Jag tycker det var bra att man genomförde lättnaderna för lån över bankerna, för det innebar att människor kunde få litet fördelaktigare lån. Men fortfarande är det problem för folk som inte har bankkontakter eller som inte är vana att göra kreditköp genom återförsäljare, som via sina finansbolag eller ägare kan erbjuda lånevillkor som ligger någonstans mitt emellan dem som bankerna erbjuder och dem som gäller för de enormt dyra lånen på den grå marknaden. När det gäller de kreditköp vi har diskuterat konstaterar jag emellertid att allt skall återgå till det som gällde före restriktionerna, och därmed är jag nöjd.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat finansministern dels hur han ser på en utveckling där stora industrikoncerner eller andra ekonomiska maktcentra skaffar sig majoritetsägande i affärsbankerna, dels vilka åtgärder han föreslår för att motverka en sådan utveckling. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Jag har i oktober förra året här i kammaren svarat på ett par frågor som också hade samband med förvärv av aktier i bankaktiebolag. Bakgrunden till frågorna var att bankinspektionen tidigare under hösten föreslagit att det skulle införas en provisorisk lagstiftning för att begränsa rätten att förvärva och inneha bankaktier. Jag sade då att jag var oroad av de omfattande affärer med bankaktier med åtföljande förskjutningar i ägarstrukturen i vissa banker som ägt rum. Bankinspektionens framställning mötte emellertid under remissbehandlingen kraftiga erinringar, inte minst från principiella utgångspunkter. Jag uttalade därför att en provisorisk lösning i enlighet med vad inspektionen föreslagit endast kunde komma i fråga om omedelbara lagstiftningsåtgärder ansågs oundgängligen nödvändiga. Eftersom så inte ansågs vara fallet överlämnades inspektionens framställning jämte remissyttranden till kreditmarknadskommittén , som enligt sina direktiv redan hade till uppgift att behandla frågan om ägarspridning inom bankområdet. Som framgår av vad jag sade redan i oktober förra året är jag oroad av de omfattande affärer med bankaktier och förskjutningar i ägarstrukturen som ägt och alltjämt äger rum. Jag vidhåller emellertid att det finns anledning avvakta kreditmarknadskommitténs mer grundläggande bedömning, innan ställning tas till eventuella åtgärder.

Herr talman! Då får jag återigen tacka för svaret. Debatten i oktober var väl föranledd av att det var ett väldigt rabalder kring ägandeförskjutningar i banker under hösten. Sedan har ytterligare ägandeförskjutningar ägt rum. Det som föranlett min fråga är ett uppmärksammat aktieköp i Östgötabanken, där nu Lundbergskoncernen äger 51 96. Detta har starkt kritiserats av bankinspektionens ordförande. Trots olika diskussioner och försäkringar om den ena eller den andra ägarens intentioner är det klart, om man får banker som är dotterbolag till stora industrikoncerner eller ekonomiska maktgrupper, att bankernas oväld vid bedömningen av olika ekonomiska projekt kan äventyras. Det kan naturligtvis bli så om man har ett alltför starkt ägarinflytande. Om man inte nationaliserar bankerna — ministern skulle kanske inte gå med på en nationalisering, vilket jag tycker vore den slutliga och bästa lösningen — vore det väl ändå angeläget att försöka se till att det finns en viss balans mellan de olika ägargrupperna i bankerna. Nu delar statsrådet min oro och avvaktar kreditmarknadskommitténs slutliga behandling av frågan. Jag vill emellertid säga att det från min sida sett är nödvändigt med en lagstiftning som motverkar maktkoncentration, där banker kan bli direkta dotterbolag. Jag tror att det vore välgörande om en = Prot. 1985/86:61 sådan lag kom till stånd ganska snart. Vi får hoppas att statsrådet och även 17 januari 1986 finansministern, som väl också är inblandad, inte låter sig hejdas av det rabalder som uppstått från vissa ägargruppers och kapitalistgruppers sida, grupper som naturligtvis gärna ser att man får hålla på att härja fritt också i bankerna. Jag kan nämna att man, vilket säkert är känt, i Storbritannien nu har ett lagförslag — jag vet inte om det ännu gått igenom — som går ut på att om någon vill köpa mer än 15 26 av en banks aktier måste vederbörande ha tillstånd från Bank of England. En sådan lagstiftning är väl högst rimlig också i Sverige.
Herr talman! Skälet till att denna fråga har överlämnats till kreditmarknadskommittén är naturligtvis att frågan är viktig för att kreditmarknaden skall kunna fungera på avsett sätt. En kund i en bank skall kunna räkna med att behandlas som andra kunder. Man kan fundera över om bankerna inte tar en risk i och med att ägarstrukturen tillåts bli koncentrerad. Andra kunder måste fråga sig om de får lika behandling. Nu gäller frågan inte bara de förändringar som har skett utan även den struktur som finns. Ett skäl till att man behöver få en genomlysning av detta i kreditmarknadskommittén är bl.a. förhållandet att åtskilliga av våra regionbanker har en ägarstruktur som innebär att det finns en bankhuvudägare som förfogar över 40-50 96 av ägandet. I många av dessa fall är detta ett etablerat faktum sedan lång tid tillbaka, och det har inte inneburit att någon har ifrågasatt bankens funktion eller neutralitet gentemot kunderna. Jag vill också nämna att frågan har ytterligare en dimension, nämligen att det i många av affärsbankerna finns rösträttsbegränsningar, som innebär att man inte kan få rösta för mer än en mycket begränsad del av de röster som finns företrädda på stämman eller av det totala aktieinnehavet. I S E-banken har sålunda inte någon rösträtt för mer än sammanlagt 2 22 av aktierna. Jag vill nämna detta för att spegla att det finns anledning att se på denna fråga ur flera aspekter: ägande, rösträttsbegränsningar och det mer fundamentala som gäller i denna fråga. Men jag vill också påpeka att frågeställningen som sådan inte bara rör bankerna utan även andra kreditmarknadsinstitutioner, där samma problem kan sägas föreligga i fråga om ägande och rösträttsbegränsningar.
Herr talman! Jag får återigen tacka för den utläggning och den utredning som kom utöver svaret. Det här visar att problemet kanske inte är nytt men ändå väl utbrett på grund av att olika ägarkonstellationer har funnits under lång tid. Men nu har detta förhållande kommit i ropet med anledning av två ganska aktuella fall. I det första fallet var det fråga om ett allmänt rabalder om maktkampen inom bankvärlden. I det andra fallet handlade det om att ett företag köpte in sig i Götabanken och gjorde den till ett dotterbolag. Mot bakgrund av vad statsrådet sagt förstår jag att det kommer att ske en ganska noggrann övervägning och genomgång av problemen. Såvitt jag 41 förstår måste man stämma i bäcken genom att stifta en lag, och jag hoppas att det kommer en sådan ganska snart.

Herr talman! Med hänvisning till uppgifter om Piteå kommuns affärsverksamhet har Britta Bjelle frågat justitieministern om detta exempel är en Önskvärd utveckling i rollfördelningen mellan kommun och näringsliv. Britta Bjelle har vidare frågat justitieministern om han har för avsikt att vidta åtgärder för att förhindra att en kommun kan handla på det sätt som redovisas i interpellationen. Interpellationen har överlämnats till mig. Erik Holmkvist har likaledes mot bakgrund av uppgifter om Piteå kommuns affärsverksamhet frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förbättra insynen i de kommunala bolagen och förhindra att statliga lån och bidrag till kommunala bostadsstiftelser används för företagsköp. Jag besvarar de båda interpellationerna i ett sammanhang. En viktig del i den rättsliga kontrollen av den kommunala verksamheten är kommunalbesvärsinstitutet, som står till kommunmedlemmarnas förfogande för prövning av att den kommunala självstyrelsen utövas på rättsenligt sätt. Jag vill inte uttala mig om lämpligheten eller rättsenligheten i detta enskilda fall. När det gäller Britta Bjelles första fråga vill jag erinra om att kommunernas befogenheter inom näringslivets område är starkt begränsade. Inom det egentliga näringslivets område, dvs. i huvudsak inom den industriella varuproduktionen, får kommunerna endast undantagsvis — och i så fall på arbetsmarknadspolitiska eller andra särskilda grunder — bedriva näringsverksamhet. Den närmäre gränsdragningen i fråga om den kommunala kompetensen kan i praktiken vara besvärlig. Mot denna bakgrund har regeringen gett stat-kommun-beredningen i uppdrag att överväga gränsdragningen för den kommunala kompetensen inom näringslivets område. Från beredningen har jag erfarit att den senare i år avser att lägga fram förslag som syftar till att tydligare ange gränserna för den kommunala kompetensen i näringslivsfrågor. Regeringen kommer alltså under år 1986 att få ett beslutsunderlag i denna fråga. När det gäller frågan om insynen i kommunala företag vill jag erinra om att denna fråga har utretts i flera etapper. Kommunalföretagskommittén har i olika betänkanden redovisat sina överväganden i fråga om kommunal verksamhet i företagsform. Kommitténs förslag har därefter fått en samlad prövning i stat-kommun-beredningen, som i delbetänkandet Kommunala företag har lagt fram förslag till ändringar i kommunallagen för att garantera och på annat sätt främja insynen i och inflytandet över de kommunala företagen. Beredningen föreslår t.ex. att fullmäktige regelmäs sigt väljer styrelse i de kommunala företagen och följer verksamheten i företagen genom en årlig ekonomisk översikt av verksamheten. Enligt förslaget får ledamot i fullmäktige också rätt att direkt interpellera sådana ledamöter i de kommunala företagen som har utsetts av fullmäktige. Det nu nämnda betänkandet har till helt nyligen varit föremål för remissbehandling. Som jag inledningsvis sade vill jag inte uttala mig om det enskilda fall som tas upp interpellationerna. Till Erik Holmkvist kan jag rent allmänt säga att statliga lån och bidrag naturligtvis inte får användas till andra ändamål än dem för vilka de är avsedda. Avslutningsvis vill jag erinra om att jag i slutet av förra året besvarade en interpellation som också den gällde kommunalt engagemang i företagsoch näringslivsverksamhet. Jag sade då att regeringen inom kort avser att tillsätta en utredning med uppdrag att förutsättningslöst pröva om regelsystemet behöver kompletteras med bestämmelser som motverkar att kommunerna bl.a. sätter sig över domstolsavgöranden i kommunalbesvärsmål.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Civilministern säger bl.a. i sitt svar att kommunerna endast undantagsvis får bedriva näringsverksamhet. I dag kan man av kommunallagens utformning inte få någon uppfattning om kommunernas befogenheter. För att få det krävs studier av förarbeten och rättspraxis. Rättsläget kan emellertid förhållandevis klart definieras. Det finns några principer som är oomstridda. Det är lokaliseringsprincipen, som betyder att som kommunal angelägenhet anses ej uppgift som saknar anknytning till kommunens område eller medlemmar. En annan princip är att kommunen behandlar sina medlemmar lika, så att ingen obehörigen gynnas eller missgynnas. Ytterligare en princip är förbud mot spekulativa företag. Rättspraxis visar att kommunen har rätt att bygga och driva kollektivanläggningar, såsom hamnar, flygplatser och elverk. Den skall också tillhandahålla kollektiv service i form av industrihus och liknande, men den får inte stödja ett enskilt företag. Däremot är det helt klart att näringslivets kapitalförsörjning i princip inte är någon kommunal angelägenhet. Mot bakgrund av detta är det förvånande att konstatera att Piteå kommun genom sin kommunala bostadsstiftelse Stiftelsen Hyresbostäder sökte och fick en rad statliga bidrag och lån, vilka medel sedan i strid mot den rättspraxis som jag har redogjort för användes som riskkapital för stiftelsens köp av olika företag. Bland de olika inköpta bolagen märks ett måleribolag och ett elföretag. Stiftelsen använde sig sedan uteslutande av dessa dotterbolags tjänster, och på det sättet utestängdes all konkurrens om arbeten beträffande stiftelsens drygt 3 000 bostäder. Stiftelsens inköpta bolag växte avsevärt, beroende på att de hade kontinuerliga arbeten åt stiftelsen och kunde prissätta sina arbeten utan konkurrens. Ett av stiftelsens bolag kunde t.o.m. ta hem ett mycket stort arbete i Solna. Arbetarna reste mellan Piteå och Solna och hade dessutom traktamente, och ändå kunde stiftelsens bolag sätta ett sådant pris på anbudet att stiftelsens bolag fick uppdraget. Arbetet utfördes alltså långt utanför den egna kommunen. Genom olika företagstransaktioner överfördes vid årsskiftet 1984-1985 stiftelsens bolag till Tetron Investment AB. Stiftelsen ägde 90 96 av aktierna i detta företag. Tetron fortsatte att köpa upp flera företag. Bl. a. köptes ett företag i Göteborg som specialiserat sig på plastmattor. Tetron ägde nästan 20 bolag. Det sista tillskottet till företaget är en bilagentur. I samband med detta köp blev Tetron också privatägt. Nå, vem har då vunnit på denna karusell? Tetron beräknas, om jag inte läst fel, att få en vinst på ca 20 miljoner. Får då hyresgästerna eller kommunen på något sätt del i detta? Nej, inte vad jag har kunnat se. Samtidigt som alla dessa affärer genomförts har hyresnivån i stiftelsens bostäder höjts kraftigt. Under höstens hyresförhandlingar krävde stiftelsen närmare 10 96 högre hyror. Det skulle innebära att stiftelsens hyresbostäder skulle bli dyrast i Norrbotten.

Bristen på respekt för det rådande systemet är en fara för rättssäkerheten. Att i detta läge tillsätta en utredning är nog bra. Men med tanke på hur många kommuner som nonchalerat den praxis som i dag faktiskt råder är det bråttom att få till stånd en ändring. Min fråga blir därför: När kan man förvänta sig någon effekt av utredandet? Frågan gäller inte när regeringen får in något betänkande utan när riksdagen kan få möjlighet att ta ställning till en förändring på det här området. Jag syftar då både på stat-kommun-beredningen och den nya utredningen om det s.k. lagtrotset.

Herr talman! I sin ”vitbok” över Piteås svindlande affärer säger Företagareförbundet, som står bakom den, att det behövs en lex Piteå, en översyn av de regler som gäller för kommunernas engagemang i affärsverksamheten och av de regler som garanterar medborgarnas insyn i verksamheter där kommuner är direkt inblandade. Jag delar den uppfattningen. Hela denna historia handlar om en företagskonstellation som skapats av Piteå kommun, delvis med statliga bidrag och lån till kommunens bostadsstiftelse. Denna företagskonstellation har under sin uppbyggnadsperiod varit i stort sett befriad från medborgerlig insyn och har inte behövt iaktta några regler när det gäller konkurrens. Historien handlar också om hur driftiga personer genom att använda sig av kommunens — bostadsstiftelsens — medel kunnat skapa en stor privatförmögenhet. Det som kanske är allra mest anmärkningsvärt är att allt detta skett utan att något egentligt lagbrott begåtts. Men trots det är det klart att hela kedjan av affärer från begynnelsen till nu kommit att stå i bjärt kontrast till vad som rimligen kan vara syftet med bestämmelserna i kommunallagen. På bara några år har ett företagsimperi um byggts upp, med förgreningar över landet och även utomlands. Till följd Prot. 1985/86:61 av de personunioner som funnits mellan de inblandade har insynen under den = 17 januari 1986 tiden i princip varit minimal. Med bostadsstiftelsen som bas köptes ett stort NE - Ponep B Om förbättrad insyn antal företag, varefter stiftelsen vände sig till dessa bolag utan ett normalt =. z = å X E ikommunala stiftelser anbudsförfarande, vilket utestängde företagen på orten. och bolag Samtidigt som företagen på orten kördes över i Piteå gick stiftelsens företag ut på marknaden i övriga landet och raggade jobb. Man fick exempelvis här i Helsingfors hela målningsarbetet vid postens stora terminal i Tomteboda. Min första fråga till civilministern måste bli: Är det rimligt att Sveriges 284 kommuner skall kunna bilda bolag på det här sättet, med skattepengar, lån och bidrag från staten, utestänga enskild fri företagsamhet från att i anbud konkurrera om jobben och därefter gå ut i landet och skaffa jobb genom en hämningslös konkurrens? Resultatet av en sådan konkurrens kan bara bli ett, nämligen anbud som inte räcker till för att klara jobben. Detta resulterar i sin tur i att skattebetalarna i slutändan får träda emellan för att klara upp situationen. Det är detta som hänt i det här fallet. Vilka åtgärder tänker civilministern vidta i sådana här fall? Är det så här vi har att se utvecklingen? Är det kommunerna som kommer att bli den nya näringslivsmaffian? Skall skattebetalarna tvingas betala notorna efter att först ha utestängts från insyn? Nu säger civilministern att han avser att tillsätta en utredning i frågan om den kommunala kompetensen, och till det vill jag säga: Det är bra. På vägen vill jag skicka med den uppfattningen att de s.k. kompetensreglerna bör lagstadgas, kommunerna skall behandla alla företag lika, en kommun skall i princip inte engagera sig utanför den egna kommunen, och kommuner skall inte bedriva verksamhet på det här sättet i vinstsyfte. Förlorarna i den här affären, liksom i andra liknande fall, är kommunens medborgare, men framför allt kommunens företag, som tvingas åse hur deras egna företag ställs utanför när beslut skall fattas om vem som allernådigst skall få arbete i kommunens olika verksamheter. Regeringen måste ha varit medveten om vad som hände och om de här problemen i Piteå kommun. Jag beklagar att regeringen trots detta passivt bara åsett utvecklingen. Hur kan regeringen bara stå och se på när så flagranta övertramp ändock sker?

Herr talman! Erik Holmkvist och Britta Bjelle ondgör sig i den här debatten över Piteå kommuns försök till näringspolitiska insatser, vilka jag vill påstå har varit framgångsrika. Stiftelsen Hyresbostäder har förvärvat delar av några företag som kommunen haft stor nytta av, och det har även gett positiva sysselsättningseffekter. Efter stark kritik beslutades 1981 om en ny bolagsordning som gav en unik insynsmöjlighet i bolagen. Därför är det helt felaktigt att påstå att man icke haft insyn. Man beslutade att dela verksamheten och inrättade en ren bostadsförvaltning, medan övrig verksamhet överfördes till Tetron Invest. Till detta hade man två starka skäl: statens engagemang i Norrbotten i form av kapital till 45 riskvilliga satsningar hade i princip helt upphört, och det privata näringslivets insatser med riskvilligt kapital var obefintliga. Jag vill i detta sammanhang påstå att det är felaktigt att säga att Piteå kommun direkt använt skattemedel för dessa affärstransaktioner. Man började 1974 med ett inköp av fastigheter från August Larsson och med ett lån på 4 milj.kr. från denne. När det gäller Tomtebodaprojektet lyckades man på vanligt sätt få det entreprenaduppdraget och med duktiga medarbetare gick det jobbet mycket bra för Tetron. Britta Bjelle påstår att man i Piteå har högre hyror än på andra håll och att stiftelsen höjt hyrorna med 10 26, men då säger hon bara halva sanningen. Utgångsbudet från stiftelsen var att höja hyrorna med 10 96, men slutresultatet blev att hyrorna i stiftelsens bostäder höjdes med 5,8 96. Stiftelsens bostäder har inte högre hyror än man har i andra allmännyttiga hyresbolag. Herr talman! Den häftiga kritik som förs fram är enligt mitt förmenande obefogad. Den går främst ut på att svartmåla kommunalrådet Anders Sundström. Jag måste i detta sammanhang ställa två frågor till Britta Bjelle. Min första fråga är: Får man inte vara duktig på näringspolitik om man är socialdemokratiskt kommunalråd? Nästa fråga måste bli: Är det verkligen att manipulera om en bolagsstyrelse beslutar att vid en nyemission utge A-aktier?

Herr talman! Interpellationerna handlar om hur vi skall följa lagar. Det är något av en ödets ironi att Holmkvist och Bjelle i sina inlägg här går direkt in på en bevisföring i det konkreta fallet, som enligt vår rätt skall göras först av oppositionen i kommunen. Om oegentligheter har skett är det sedan kammarrätt och regeringsrätt som skall döma. Det är över huvud taget inte möjligt att i riksdagen föra en diskussion om vad som är rätt och fel i en enskild kommuns agerande i konkreta fall; det borde Erik Holmkvist och Britta Bjelle känna till. Vi har en demokrati som ger de borgerliga partierna i Piteå kommun rätt att bedriva oppositionspolitik. Erik Holmkvists eget parti, moderaterna, har icke haft något att invända vare sig när det gällt bildandet av Tetron eller när det gällt de förändringar som nu pågår där. Låt mig rent allmänt som svar till interpellanterna på de frågeställningar de tagit upp säga att det här rör tre principiellt viktiga frågor. Den första frågan gäller kommunal insyn. Jag vill till Britta Bjelle säga att regeringen förbereder den frågan och avser att under våren 1986 lägga fram en proposition för riksdagen om förbättrad insyn i kommunala bolag. Den andra frågan gäller den kommunala kompetensen för kommunerna på näringslivets område. Under 1986 får vi ett underlag från stat-kommunberedningen i den frågan. Tidsplanen därefter blir beroende av det förslag jag får från beredningen och möjligheterna att skriva ett regeringsförslag på det. Det går alltså inte att nu, innan jag vet hur utredningens förslag ser ut, ange en tidsplan för det. Den tredje principiella frågan kommer att bli föremål för en mycket snabb utredning — en särskild utredare tillsätts för att se till att kommunen följer riksdagens lagar. Utredningen skall vara klar under 1986. Också där är mitt svar att eventuella förslag till riksdagen blir beroende av det underlag jag får Prot. 1985/86:61
Herr talman! I Piteå kommun finns en folkpartist som heter Hans Ivar Bergström. Han har minsann gjort vad han har kunnat för att påtala den utveckling som skett i Piteå kommun. Det är alltså inte alls så att det inte har funnits någon opposition. Jag väntar mig inte att civilministern skall göra något speciellt ståndpunktstagande beträffande Piteå kommun — jag använder Piteå kommun som exempel för att få diskutera den kommunala kompetensen och lagstiftningen kring den och påvisa att det behövs en förändring. Jag vill tacka för beskeden om vad som förestår för riksdagen då det gäller lagstiftningsfrågorna. Men såvitt jag förstår finns det gott om material på det här området. I kommunalbesvärskommitténs betänkande SOU 1982:11, Överklagande av kommunala beslut, har kommittén föreslagit att de olika principer som vuxit fram i rättspraxis och som i betydande grad bestämmer det kommunala beslutsfattandet skall lagfästas. I anslutning till den allmänna kompetensregeln föreslås bestämmelser som lagfäster lokaliseringsprincipen, förbudet mot att ge understöd åt enskild och förbudet mot att driva spekulativa företag. Detta betänkande har varit ute på remiss, och området har därigenom ytterligare blivit belyst. De flesta remissinstanserna tillstyrkte dessutom förslaget. Vidare avgav utredningen om kommunal kompetenslagstiftning ett betänkande, SOU 1982:20, som hette Kommunerna och näringslivet. I det betänkandet finns ett liknande förslag som det som kommunalbesvärskommittén avgav. Även det betänkandet har remissbehandlats, och de flesta remissinstanser har tillstyrkt förslaget. Både JO och JK har överlämnat beslut med förslag till åtgärder som kan vara aktuella. Sedan har demokratiberedningen kommit med ett betänkande, SOU 1985:29, Principer för ny kommunallag. Demokratiberedningen fick så sent som i början av 1984 tilläggsdirektiv för att göra en kommunallagsöversyn. Även i dess betänkande har den kommunala kompetensen berörts. Dessutom arbetar sedan något år tillbaka stat-kommun-beredningen. Om jag förstått det hela rätt skall även den beredningen lägga fram förslag om den kommunala kompetensen. Därutöver finns en rad rättsfall på detta område. Nu skall det tillsättas ytterligare en utredning, som skall se över de problem som uppstår när kommunerna överträder den kommunala kompetensen. Såvitt jag förstår måste också den utredningen syssla med frågor som handlar om den kommunala kompetensen. Jag tycker att det är säreget med allt detta utredande om den kommunala kompetensen. Finns det inte redan i dag tillräckligt med material för att man skall kunna få till stånd en preciserad lagstiftning på detta område? När det gäller den nya utredningen vill jag fråga: Varför gavs inte i stället 47 tilläggsdirektiv till någon av de utredningar som redan arbetar?
Herr talman! Den utredning som skall tillsättas hälsar jag med tillfredsställelse. Det är helt otillfredsställande att vi har en lagstiftning som inte följs fullt ut, i varje fall inte när det gäller lagstiftningens anda. Jag håller med Bo Holmberg om att oppositionen i Piteå kanske vaknade för sent. Men det är fel att säga att man inte reagerat. Man har reagerat mycket kraftigt, i synnerhet de allra senaste månaderna när effekterna av denna verksamhet blivit kända. Bo Holmberg säger att inga lagbrott har skett. Men jag måste uttrycka min stora förvåning över att regeringen — som jag hävdade i mitt första inlägg — måste ha känt till vad som hänt i Piteå utan att reagera. Min fråga är om det är med regeringens tysta samtycke som den här verksamheten fått fortskrida på det sätt som skett. Jag anser att regeringen måste ha känt till detta. Var det verkligen så att regeringen ville se om detta var en modell att kommunalsocialisera mindre serviceföretag på orten, alltså ett slags socialisering bakvägen? Det är en fråga som jag tror alla företag i detta land är intresserade av att få svar på. Är detta huvudmotivet till att regeringen varit så passiv i denna fråga? Är det rimligt att ett kommunalt företag som byggts upp med kommunens skattemedel samt statliga bidrag och lån skall ha bolag för aktiehandel? Skall skattebetalarnas pengar användas på det sättet? Det är en fråga som jag tycker att det är angeläget att regeringen, i synnerhet i dessa dagar, ger ett svar på. Man har också ett bolag utomlands. Det finns ingenting i kommunallagen som säger att kommunens skattemedel skall användas till företagsköp utomlands. Verkligen inte! Leif Marklund hävdar att insynen varit bra. Det har den definitivt inte varit. Kommunens pengar skall inte användas som riskkapital, vilket Leif Marklund tyckte var bra. Det framgår klart och tydligt av kommunallagen att riskkapital inte får satsas av skattemedel.
Herr talman! Jag kan konstatera att Britta Bjelle undvek att svara på de två frågor jag ställde. Jag kan också konstatera att Britta Bjelle i sin interpellation skriver: ”Genom manipulation med A och B-aktier kommer Tetrons VD -.” Hon har alltså använt uttrycket ”manipulation”, och jag vill då ställa frågan: Är det verkligen att manipulera när man bestämmer sig för att ge ut en nyemission av A-aktier? Till Erik Holmkvist vill jag säga att det inte handlar om kommunen, utan det är fråga om stiftelsens och ett bolags medel. Den vitbok som Erik Holmkvist nämnde i sitt inlägg har fått en kraftig kritik också åt det andra hållet. Bl. a. innehåller den 38 sakfel, vilket bör påpekas i detta sammanhang. Det har också blivit sådana reaktioner i Piteå kommun, att företagens lokala styrelseombud har hoppat av i ren ilska på grund av att en bok med så ovederhäftig kritik givits ut.
Herr talman! Låt mig bara till det sist sagda göra tre korta kommentarer. För det första hyser Erik Holmkvist vanföreställningen att regeringen går in och förhandsprövar hur en kommun skall agera i det ena eller andra fallet. Det är inte alls på detta sätt. Vi har en kommunal självstyrelse i vårt land, och det är regeringens och riksdagens ambition att ytterligare stärka den kommunala självstyrelsen, att ytterligare decentralisera den svenska modellen. Jag är en aning förvånad över att en moderat hyser så centralistiska vanföreställningar om hur en kommun agerar och hur en regering agerar gentemot en kommun. För det andra sade jag till både Britta Bjelle och Erik Holmkvist att riksdagen inte är den plats där man går in och agerar på samma sätt som i domstolar och talar om vad som är rätt i det ena eller det andra fallet. Jag tycker att Britta Bjelle och Erik Holmkvist i den fortsatta diskussionen om dessa ärenden skall ålägga sig samma restriktivitet som jag ålägger mig i sådana här avseenden. Jag hävdar nämligen att det är domstolarna som i det enskilda fallet får pröva vad som är rätt eller fel. Vi kan icke i en debatt av det här slaget göra detta. För det tredje kan det, Britta Bjelle, när det gäller frågan om en ny kommunallag tyckas vara många utredningar. Men det har tagits ett stort grepp på så sätt att ambitionen är att försöka föra in ett antal lagar som i dag ligger utanför kommunallagen samt att kunna förenkla kommunallagen och på det viset föra samman rätt stora och omfattande lagstiftningsverk i en ny kommunallag, som skulle bygga på nya principer. Då är den kommunala kompetensen på näringslivsområdet en av många frågeställningar som skall utredas och tas med i bilden. Regeringens ambition är att nu, när remissutfallet i fråga om demokratiberedningen kommer, se om detta remissutfall är sådant att det skulle vara möjligt att arbeta fram en ny kommunallag utifrån de intentioner vi har.
Herr talman! Civilministern säger att det är rimligt att man stärker den kommunala självstyrelsen. Jag tror att vi alla är överens på den punkten. I detta fall rör det sig om en kommun med socialdemokratisk majoritet. Vi har haft en socialdemokratisk regering under hela den aktuella uppbyggnadsperioden. Jag hävdar bestämt att regeringen just därigenom har ett större ansvar i denna fråga än vad en regering normalt kan sägas ha. Regeringen har inte varit omedveten om att det under dessa år i Piteå byggts upp ett företag, bestående av ca 20 olika bolag med verksamhet på börsen och med verksamhet utomlands. Detta har skett med skattemedel, med lån och med bidrag. Jag skall inte gå in på fortsättningen av ärendet, för vi diskuterar principen. Det är inte det enskilda ärendet i och för sig vi talar om, utan det gäller principen att kommunerna inte skall använda skattemedel, bidrag och lån från staten som riskpengar vid uppbyggnad av bolag på det här sättet. Jag vill fråga civilministern om han delar den uppfattning som LO:s ordförande Malm gett till känna, när han säger att den offentliga sektorn har växt färdigt. Eller är det så att civilministern menar att det här inte är så allvarligt att man behöver ta tag i saken låt mig säga direkt på störten utan att man gärna kan vänta och se hur det hela utvecklas? Det ligger litet grand av detta i civilministerns svar, eftersom han inte distinkt säger att det här är ett övertramp. Men de facto är det ett övertramp med tanke på andan i de kommunala lagarna. Leif Marklund säger att stiftelsen, det är inte kommunen. Jag undrar vad bostadsstiftelser är om inte kommunen, eftersom det är kommunen som äger dem till 100 96. Sedan nämner Leif Marklund att det skulle vara 38 sakfel i den här vita boken. Om det finns några fel där eller inte skall jag inte ha någon mening om, för så mycket har jag inte kunnat granska den. Men när Leif Marklund menar att företagare lämnar organisationerna på grund av detta, så vill jag säga att informationen från den här företagsorganisationen kanske kunde ha varit litet bättre — det vill jag gärna hålla med om. Det är dock det enda skälet till att en företagare har sagt att han stiger av.

Herr talman! Till Leif Marklund vill jag först säga att eftersom jag tydligen inte svarade på hans fråga varför jag hade skrivit ”manipulera” i min interpellation, skall jag nu tala om vad jag menar med det. Genom att detta företag införde röstsvaga B-aktier är effekten i dag att kommunen äger 19,5 miljoner av företagets aktiekapital på 49 milj.kr. men har 10 96 av rösterna. Kommunen har alltså ingen möjlighet att påverka utvecklingen i bolaget trots att den äger så mycket aktier. Det är skälet till att jag menar att man frånhänder sig beslutanderätt genom att införa svaga B-aktier. Till civilministern vill jag säga att för rättssäkerheten och inte minst för politikernas trovärdighet är det särskilt angeläget att snabbt få en lättillgänglig och klar lagstiftning beträffande den kommunala kompetensen. Jag har tidigare inte talat om kommunalrådet Sundström, som Leif Marklund hänvisade till, men jag vill göra det nu.

Kommunalrådet är styrelseordförande i Tetron, så han var väl medveten om det verkliga förhållandet. Den 25 september, alltså direkt efter valet, tillkännagavs det verkliga förhållandet. Detta tar jag som exempel på att kommunalpolitiker kan frestas att dölja ett förhållande därför att man vet att man överskridit den gällande kommunala kompetensen. Jag tror t.o.m. att vissa kommuners ledning kan handla oriktigt när det gäller den kommunala kompetensen beroende på ren okunnighet. Kommunernas storlek varierar avsevärt i landet. En del kommuner är stora och ekonomiskt starka och har råd att anställa egna jurister — eller egen jurist. Andra är små och ekonomiskt svaga och har inte råd att ha den kompetensen. Eftersom kommunerna i dag har mycket stor självständighet, och eftersom det är viktigt att kommunerna visar att de är vuxna denna uppgift, är det angeläget att kommunerna håller sig till de uppdragna riktlinjerna för sin verksamhet. Av det skälet tycker jag att det också vore angeläget att civilministern lät någon av utredningarna beakta att kommunledningarna på ett mycket påtagligt sätt skulle behöva bli informerade om kommunallagens regler. Avslutningsvis vill jag bara säga att jag har tagit Piteå kommun som ett exempel för att få till stånd en diskussion kring den kommunala kompetensen, och det angav jag från början.
Herr talman! Erik Holmkvist har tydligen litet svårt att förstå att vi inte här i riksdagen kan föra en diskussion om enskilda fall. Däremot har jag klart sagt att man naturligtvis inte kan använda statliga pengar, som är avsedda för speciella ändamål, till andra ändamål än vad riksdagen har angivit. Det är självfallet att det är på det sättet. Låt mig också säga att man inte kan blanda ihop tillväxten i den offentliga sektorn och frågan om den kommunala självstyrelsen. Den kommunala självstyrelsen kan vara bra eller dålig oavsett volymen på den offentliga sektorn. Men Stig Malm har samma uppfattning som regeringen — och riksdagen har för övrigt beslutat om detta — när det gäller den offentliga sektorns tillväxt. Den var betydligt större förut, över 5 Jo. Nu har riksdagen satt ett mål på enbart 1 90.

Riksdagen har därutöver nyligen lagt fast principerna för hur alla barn senast år 1991 skall ha rätt att delta i en organiserad förskoleverksamhet. Denna rätt skall gälla oavsett om föräldrarna förvärvsarbetar eller inte. För barn i åldern ett och ett halvt till fyra år omfattar rätten deltagande i en öppen förskoleverksamhet tillsammans med barnets vårdare. Från fyra års ålder skall barnet ha rätt att delta i s.k. deltidsgruppverksamhet. Med hänsyn till de nu gällande reglerna och riksdagens nämnda beslut anser jag att dagbarnvårdares barns behov av att få delta i organiserad förskoleverksamhet jämställs med andra barns. Alf Svenssons påstående att dagbarnvårdarna inte kan få del av barnomsorgen är därför felaktigt. Familjedaghemssystemet bygger på förutsättningen att en av kommunen anställd dagbarnvårdare i det egna hemmet tar emot och vårdar andra föräldrars barn. Det förutsätts vidare att dagbarnvårdaren samtidigt svarar för omsorgen om eventuella egna barn. Detta förhållande försöker Alf Svensson i sin interpellation framställa som en diskriminering av dagbarnvårdarna på arbetsmarknaden. Själv vill jag beteckna detta förhållande som en unik förmån för just dagbarnvårdarkåren, att kunna förena förvärvsarbete med vård av egna barn. Få andra grupper i samhället torde ha motsvarande möjligheter. Min självklara principiella inställning i allmänhet är att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter att förvärvsarbeta. Det förutsätter att samhället erbjuder familjen en trygg barnomsorg. Barnen behöver för sin egen skull få del av en pedagogiskt organiserad förskoleverksamhet. Det förutsätter att tillgång finns till öppna förskolor, deltidsförskolor, daghem och alternativa daghemsformer. Riksdagen har nyligen beslutat om att alla barn från ett och ett halvt års ålder skall ha rätt till sådan verksamhet senast år 1991.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengt Lindqvist för svaret. I en passus i statsrådets svar står: ”Min självklara principiella inställning —-—-—- är att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter att förvärvsarbeta.” Jag har inte — och jag undrar vem som skulle ha det — något att invända mot en sådan principiell och självklar inställning. Statsrådet hävdar emellertid: ”Det förutsätter att samhället erbjuder familjen en trygg barnomsorg.” ; Det påståendet är naturligtvis direkt felaktigt. En trygg barnomsorg kan förvisso ordnas och arrangeras utan att det är samhället som gör det. Just påståendet att det är samhället som ensamt kan bestå en god och trygg barnomsorg genomsyrar statsrådets hela svar, och detta tycker jag är rent beklämmande. Låt mig få travestera statsrådets påstående om den principiella inställningen: Min självklara principiella inställning är att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter att vårda och fostra sina egna barn och att för sina barn välja den omsorgsform som de anser vara bäst för barnet. Detta förutsätter att samhället erbjuder familjen reella ekonomiska möjligheter oavsett vilken omsorgsform man väljer. Statsrådet Lindqvist ser alldeles uppenbart barnomsorgen enbart ur förvärvsarbetandets synvinkel. Det är i och för sig inte ovanligt att så är fallet idebatten. Det rimliga måste ändå vara att också se barnomsorgen ur barnets synvinkel. Herr talman! Helt häpen blir jag när jag läser följande i statsrådets svar: ”Barnen behöver för sin egen skull få del av en pedagogiskt organiserad förskoleverksamhet. Det förutsätter att tillgång finns till öppna förskolor, Jag undrar om det någonsin tidigare av något statsråd eller någon regeringens talesman uttalats en så uppenbar diskriminering av de hemarbetande, de föräldrar som bestämt sig för att själva vårda och fostra sina barn. Menar verkligen statsrådet Lindqvist att de föräldrar som består sina egna barn omsorg ger dessa en för barnen sämre omsorg? Hur tror statsrådet att alla LO-familjer — för det är ju flest sådana som inte nyttjar samhällets barnomsorg — uppfattar sådana här indirekt nedvärderande betygsättningar? Och hur reagerar månne glesbygdsfamiljerna, i de bygder där det sannerligen inte 'står öppna förskolor eller daghem till buds inom rimliga avstånd? Det är tydligen statsrådets intention att vare sig båda föräldrarna förvärvsarbetar eller ej så skall barnen, för deras egen skull, i väg till samhällets omsorgsverksamhet. Egendomligt är det också att det i statsrådets svar betecknas som ”en unik förmån” att dagbarnvårdare kan förena förvärvsarbete och vård av egna barn. Det är således tack vare att dagbarnvårdaren är just dagbarnvårdare som hon -— i regel är det ju en kvinna — är väl skickad att ge vård också åt sina egna barn. Det går tydligen också att beteckna vård av egna barn som ”en unik förmån” när en dagbarnvårdare står för den, för då är vården och omsorgen en ”pedagogiskt organiserad verksamhet”. I Linköping har, som jag skrev i min interpellation, socialdemokrater, vpk-are och centerpartister ställt upp bakom kds där framförda idéer, att dagbarnvårdare skall erhålla rätt till barnomsorg på samma villkor som övriga förvärvsarbetande. Så är det verkligen inte i alla kommuner. Numera ställer alla partier i Linköpings kommunfullmäktige upp bakom denna idé. Flera kommuner har hört av sig sedan man fått vetskap om denna interpellation för att efterhöra biträdande socialministerns svar. Nu har vi det. Som dagbarnvårdare skall man tydligen, i varje fall inte i alla kommuner, kunna påräkna full månadslön om man har ett eller flera egna barn i förskoleåldern. I Linköping har man den principen att den som söker barnomsorg skall anvisas den närmast belägna kommunala omsorgen. Detta måste logiskt betyda att den dagbarnvårdare som vill ha dagbarnvårdare till sina egna eller sitt eget förskolebarn så att säga kan få vara det själv. Men något sådant kan inte statsrådet Lindqvist acceptera. Det är trist att regeringen ännu inte är beredd att släppa något på sin dogmatiska inställning i barnomsorgsfrågan.
Herr talman! Detta anförande av Alf Svensson var fyllt av förvrängningar och missförstånd när det gäller både hur dagens barnomsorg faktiskt fungerar och hur jag ser på barnomsorgen och på föräldrarnas och dagbarnvårdarnas situation. Låt mig ta upp ett par av de aktuella aspekterna. En pedagogiskt organiserad förskoleverksamhet är en verksamhet som bedrivs i kollektiva former. Den bedrivs i daghemmen, i deltidsgrupperna och i den öppna förskolan. Det är den typen av verksamhet som vi vill ge alla barn tillgång till, och det står just så i mitt svar. Barnen har inte tillgång till denna verksamhet om man har barnen hemma och vårdar dem själv, och det har de inte heller om de är i vård hos dagbarnvårdare. Utöver dagbarnvårdarens insats i barnomsorgen menar vi alltså att alla barn skall ha rätt till sådan organiserad gruppverksamhet. Det är inte särskilt konstigt, och jag tycker inte att det finns någon som helst anledning att försöka skapa någon motsättning mellan sådan verksamhet och den omsorg och omvårdnad om barnen som föräldrarna själva står för. Sedan kanske jag än en gång skall upprepa — precis som jag gjorde i barnomsorgsdebatten den 4 december — att det rör sig om en rättighet, inte en skyldighet. Jag vill också fråga Alf Svensson hur beklämmande min princip egentligen är om att alla skall ha samma möjligheter till förvärvsarbete. Hur skall man kunna skapa möjlighet till detta om det inte finns möjlighet till barnomsorg? Det är ju Alf Svenssons lösning som innebär just den begränsning som vi vill komma ifrån, med det varierade utbudet av kommunal barnomsorg som står till förfogande för föräldrar som önskar förvärvsarbete. I övrigt vill jag säga: När det gäller den egentliga fråga som ställts — om dagbarnvårdare är diskriminerade när det gäller tillgång till barnomsorg — kan jag säga att jag efter en genomgång inte kan finna att så är fallet. Det enda problem som finns tycker jag gäller ett konstruerat fall. Det är om en dagbarnvårdare vill ha in de egna barnen i daghem för att själv kunna utföra sitt jobb som dagbarnvårdare. Det är viktigt att konstatera att dagbarnvårdaren utför ett förvärvsarbete, men det är ett förvärvsarbete där det finns unika möjligheter att kombinera just vården av de egna barnen med vård av andra barn. Och jag tror att det fall som jag nämnde om möjligheten att få daghemsplats inte är särskilt aktuellt för många — det är väldigt konstruerat. Meningen kan inte heller ha varit att föräldrarna så att säga skall byta barn och därigenom förvandla sig själva till dagbarnvårdare. De fall som inskränker dagbarnvårdarens möjligheter är egentligen teoretiska fall eller klart olämpliga fall, som det sista jag nämnde.
Herr talman! Vad man enkelt kan konstatera av vad statsrådet Lindqvist både skrivit och sagt — och det är nog så intressant att få det så klart och entydigt konstaterat — är att familjerna inte själva kan bestå den barnomsorg som är bäst för barnen. Barnen behöver alltså enligt statsrådet Lindqvist kompletterande omsorg från samhällets sida. Personligen är jag helt övertygad om att många familjer klarar av att ge barnen också en pedagogiskt väl planerad och inriktad omsorg. Det påstås att min lösning när det gäller att göra det möjligt för män och kvinnor att förvärvsarbeta på något sätt skulle vara märklig och inskränkande. Min lösning är helt enkelt den att varken statsrådet Lindqvist eller jag skall bestämma var och hur föräldrarna skall ge sina barn omsorg, utan samhället skall skapa valfrihet. Ingen kan i dag mena att vi har valfrihet på barnomsorgens område. Det är väl uppenbart för alla att man skall nyttja den kommunala omsorgen i någon form för att komma i åtnjutande av samhällets stöd. Sedan gäller det inga konstruerade exempel. Vi kan i kommun efter kommun konstatera att om någon bestämmer sig för att satsa på att vara dagbarnvårdare och sedan får egna barn — ett eller två — får vederbörande dagbarnvårdare inte längre full tjänst som dagbarnvårdare. Detta finns beskrivet i åtskilliga fall. Jag har i går och i dag ringt till flera större kommuner, och de berättar att om dagbarnvårdaren får eller har egna barn under sex år får hon ett avdrag på 40 timmar. Har man ett barn mellan sex och tio år blir avdraget 15 timmar. Det finns exempel på ensamstående kvinnor som satsat på att vara dagbarnvårdare men som fått sluta med detta arbete, eftersom de inte kunnat klara av att leva på den inte fulla månadslön som de fick då de hade egna barn i barngruppen. I och för sig kan jag förstå tankegångarna.

Herr talman! Det är glädjande att Alf Svensson och jag är överens på åtminstone en punkt, och det är i valet av ord. Jag vill också gärna tala om valfrihet. Men hur i all världen skall föräldrarnas valfrihet, dvs. valet mellan att stanna hemma och vårda barnen själv eller att förvärvsarbeta, kunna bli verklighet utan att det finns en fungerande barnomsorg? Det är ju den utbyggda barnomsorgen som skall ge valfrihet, ingenting annat. Den valfriheten Alf Svensson diskuterar är valet mellan att få eller inte få vårdnadsersättning när man själv väljer att vara hemma och vårda sina barn. Det är en helt annan fråga. Jag vill för säkerhets skull understryka en sak, och det är att vi från socialdemokratisk sida värderar dagbarnvårdarnas insatser högt. Dagbarnvårdarna spelar i dag en viktig roll inom barnomsorgen. Vi gläder oss åt att den rollen stabiliserats genom de senaste avtalsförhandlingarna, som lett fram till att man nu betraktas som fast anställd med en månadslön. Detta är bra. Men jag tycker inte att det är särskilt egendomligt att inte heller dagbarnvårdarna får en direkt lön för det arbete de utför åt sig själva, dvs. vården av egna barn. Varför skulle dagbarnvårdarna ha ersättning för vården av egna barn när inte andra föräldrar får detta? Principen att betala människor för ett utfört arbete brukar gälla i övrigt men inte när man utför arbetet åt sig själv, Alf Svensson!
Herr talman! Det är helt klart att vi, statsrådet Lindqvist och jag, är överens om att det behövs en kommunal barnomsorg. Jag har aldrig någonsin haft någon annan idé. Jag reagerade bara mot att det i svaret står att valet att förvärvsarbeta eller ej ”förutsätter att samhället erbjuder familjen en trygg barnomsorg”. Det är klart att barnomsorgen kan ordnas av andra institutioner och med andra huvudmän än samhället. Men den egentliga valfriheten, som man naturligtvis särskilt skall uppmärksamma och, tycker jag, också slå fast, är att föräldrarna i första hand skall bestämma huruvida de skall vårda sina egna barn eller ha någon form av barnomsorg utanför hemmet. De som bestämmer sig för att de vill ha barnomsorg utanför hemmet skall naturligtvis få det. Men beträffande dagbarnvårdarnas situation kvarstår frågan obesvarad: Skall det vara möjligt för en dagbarnvårdare med egna barn att få full månadslön? Jag skulle väldigt gärna vilja att statsrådet Lindqvist svarade på den frågan.

Herr talman! Ulf Adelsohn har frågat mig om regeringen avser att verka för att de principer som presenterades i den s.k. SAMAK-rapporten kommer att genomföras. Bengt Westerberg har frågat om regeringen avser att verka för att tankarna i samma rapport om en total samordning av lönebildning och ekonomisk politik förverkligas. Bakgrunden är att SAMAK — som är en samarbetskommitté för de socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i Norden — 1983 tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till lösningar på framför allt problemen med arbetslöshet och inflation. Arbetsgruppen leds av den danske folketingsmannen Svend Auken. Arbetsgruppens utgångspunkt var enkel. I en rad industriländer har inflationstakten pressats ned påtagligt under 1980-talet. En avgörande faktor har varit att man drivit en hård åtstramningspolitik som höjt arbetslösheten mycket kraftigt. I den ekonomiska politik arbetarrörelsen i de nordiska länderna vill bedriva utgör full sysselsättning ett centralt mål. Med hänsyn till den internationella konkurrenssituationen måste detta mål nås vid en låg inhemsk prisoch kostnadsstegring. I samtliga nordiska länder finns vid det här laget en gedigen erfarenhet av hur svårt det är att efter en lång period av hög inflation nå kostnadsoch prisstabilitet i en ekonomi med högt kapacitetsutnyttjande och full sysselsättning. God lönsamhet i näringslivet och stark efterfrågan på arbetskraft har visat sig ge betydande utrymme för en inflatorisk löneutveckling. Eftersom arbetsgruppen avvisar det nyliberala alternativ som använts i en rad länder — att låta marknadskrafterna via arbetslöshet pressa ner lönestegringen — diskuterar den i sin rapport möjligheten att nå samma resultat vid full sysselsättning genom en s.k. förhandlad inkomstpolitik. I detta begrepp ligger att lönerna inte skall tvångsvis regleras av staten genom lagstiftning utan bygga på frivilliga uppgörelser mellan arbetsmarknadens parter. Men för att löneuppgörelserna skall kunna stanna på en låg nominell nivå måste enligt arbetsgruppens mening regeringen medverka genom att göra vissa utfästelser om den ekonomiska politikens utformning, t.ex. beträffande skattepolitik, prispolitik och andra fördelningspolitiska åtgärder. Men enbart centrala uppgörelser av detta slag räcker inte för att nå målet låg inflation vid full sysselsättning. I arbetsgruppens rapport betonas att både arbetsgivarnas och löntagarnas organisationer måste finna former för att dämpa löneglidning och inflationsdrivande påslag i de företagsvisa förhandlingarna och i stället nå fram till metoder för lönesättningen som bättre anknyter till produktivitetsutvecklingen i hela ekonomin. Interpellanterna angriper arbetsgruppens förslag utifrån två slags argument. Det ena är att en förhandlad inkomstpolitik skulle leda till ett korporativistiskt samhälle, där parlamentet mer eller mindre berövades sitt inflytande över den ekonomiska politiken. Detta påstående saknar grund. Det finns ingenting i vår författning som hindrar regeringen att basera sina förslag till riksdagen på uppgörelser med intresseorganisationer eller andra grupperi vårt samhälle. Detta sker i själva verket i stor utsträckning på en rad områden — och har under lång tid tillämpats av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Den klaraste parallellen är jordbrukets prissättning och de statliga löneförhandlingarna. I många andra fall har riksdagen presenterats resultat av förhandlingsuppgörelser i statliga utredningar eller i andra fora. Men det är lika klart att ingenting hindrar riksdagen att underkänna sådana uppgörelser, om riksdagsmajoriteten inte kan acceptera deras sakliga innehåll. Vad det handlar om är parlamentarismens grundprincip — att regeringen har riksdagsmajoritetens förtroende. Jag vill tillägga att en förhandlad inkomstpolitik av i stort sett samma slag som arbetsgruppen föreslår en längre tid tillämpats i Finland, Österrike och Australien. Såvitt jag vet är det ingen som hävdar att dessa länder inte längre tillhör kretsen av parlamentariska demokratier. Jag vill dessutom tillägga att såväl folkpartiet som moderaterna i andra sammanhang sällan försummar att framhålla att politiska beslut, inte minst inom skattepolitiken, spelar en avgörande roll för möjligheterna att nå låga nominella lönestegringar. Det andra argumentet är att inkomstpolitik inte fungerar. Det är riktigt att statlig inkomstpolitik, dvs. via lagstiftning framtvingad löneåterhållsamhet, i de flesta fall misslyckats, åtminstone efter en tid. Dock finns ett fall av statlig, tvingande inkomstpolitik, som i nyliberala kretsar i Sverige för närvarande hyllas som framgångsrik, nämligen inkomstpolitiken i Danmark. Detta är emellertid en politik som jag själv skarpt ogillar. Däremot är det enligt min mening fortfarande obevisat att en förhandlad inkomstpolitik inte skulle kunna leda till att det går att förena full sysselsättning med låg inflation. I varje fall går det att hitta exempel på att en förhandlad inkomstpolitik gett sådana resultat. De länder jag tidigare nämnde -— Finland, Österrike och Australien — kan således redovisa en utveckling av ekonomisk tillväxt, sysselsättning och inflation som jämfört med flertalet industriländer är positiv. Det jag här redovisat är innehållet i den nordiska arbetsgruppens rapport till SAMAK. SAMAK har vid ett sammanträde i Köpenhamn den 15-16 januari anslutit sig till huvudprinciperna i rapporten och rekommenderat att den blir föremål för en fortsatt debatt. Den svenska regeringens inställning är att en oundgänglig förutsättning för att en förhandlad inkomstpolitik skall kunna tillämpas är att arbetsmarknadens parter frivilligt sluter upp kring en sådan politik. Någon sådan allmän uppslutning finns inte i dag. Regeringens uppfattning är därför att debatten kring våra stabiliseringspolitiska problem får fortsätta och olika alternativ ställas mot varandra innan ställning kan tas till om en förhandlad inkomstpolitik kan prövas i vårt land.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

Det står där: ”Man tar de facto ytterligare ett steg mot en förhandlingsekonomi.” Modellen bär alla sådana kännetecken. Det är ett centraliserat system, där allt, från löner, räntor, barnbidrag, bostadsbidrag och pensioner till aktieutdelningar, skall förhandlas mellan regeringen och parterna. Finansministern försöker tona ner SAMAK genom att jämföra med förhandlingsuppgörelser i t.ex. en statlig utredning, men det är ju inte alls jämförbart. Det är ju en oerhörd skillnad mellan en enstaka förhandlingsuppgörelse och ett institutionaliserat system, där allt som styr människors levnadsstandard i princip skall förhandlas fram. Även om lokal löneglidning och framtida lönerelationer skall det kunna förhandlas enligt rapporten, och detta är frågor som är avgörande för ekonomins vitalitet. Det krävs ingen större fantasi för att tänka sig vilken kontrolloch planeringsapparat som skulle behövas. Detta är också ett politiserat system. Arbetsmarknadens parter blir en del av den politiska makten. Ansvarsfördelningen blir oklar. Facket blir inte längre medlemmarnas företrädare gentemot politikerna utan i lika hög grad motsatsen. Väljare och fackföreningsmedlemmar får då svårare att utkräva ansvar av sina valda ombud. Hur skall de kunna göra det när endast den som deltar i förhandlingarna vet vem som bär ansvaret? Viktiga beslut — om skatteoch bidragssystem — blir då en teknikalitet för de mest slutna rummen i arbetarrörelsen. Systemet blir så omfattande, säger man i rapporten, att det förutsätter en socialdemokratisk regering. Då ställs frågan på sin spets. Kan en ordning som förutsätter att samma parti för evigt sitter i regeringen verkligen förenas med demokrati? Den frågan måste finansministern klara ut inför riksdagen. De stora förlorarna är de vanliga människorna. Ett av våra huvudbudskap är att vanliga människor skall kunna leva på sin lön. Det blir allt färre förunnat i SAMAK-samhället. Där skall man försöka finna den blandning av skatter, löner och bidrag som de socialdemokratiska politikerna och organisationerna föredrar. Resultatet kommer att bli lägre löner, men det blir mer skatter och mer bidrag. Vi har lärt oss det — av Hagaförhandlingarna, skatteuppgörelsen och Rosenbadssamtalen. Färre kommer att kunna leva på sin lön. Före avtalsrörelsen kritiserade vi regeringen för att söka sopa problem under mattan och bordlägga så mycket som möjligt till efter valet. Vi sade att det viktiga är det envetna och långsiktiga arbetet, där besparingar, avregleringar och skattesänkningar följs åt, och att regeringen i god tid skall lägga en grund för en lönerörelse där man kan kombinera låg inflation med utrymme för reallöneökningarna. Parterna, sade vi, förhandlar i frihet men under ansvar även för jobben. Alternativet är en regleringsekonomi, och det är det vi ser: När inte skattesänkningar, tillväxt och lägre offentliga utgifter skapar något utrymme för reallöneökningar, då kommer de politiska inhoppen, regleringarna och kanske till sist den statliga inkomstpolitiken. Det systemet skapar sin egen onda cirkel, där en reglering ständigt kräver en annan. Björn Rosengren har sagt att SAMAK-rapporten inte är något annat än statlig inkomstpolitik. Och notan för regeringens sätt att sköta fjolårets avtalsrörelse före valet skall alltså nu betalas med hotet om en statlig inkomstpolitik i år. Jag får, herr talman, säga att det är svårt att se några fördelar med detta system. Förhandlingsekonomins syfte skulle vara att få låga löneavtal och bringa ned vår inflation i nivå med den som gäller i Förenta Staterna, Västtyskland, Japan och andra viktiga konkurrentländer. Men alla de länderna har nått sina framgångar med motsatt politik, genom att sänka skatterna, ha en stram utgiftsoch finanspolitik och klara spelregler. Herr talman! Nu befinner vi oss mitt i en ny avtalsrörelse, utan att regeringen har lagt den grund som vi envetet framhållit att man bör lägga, nämligen skattesänkningar, en stram utgiftspolitik och frihet under ansvar för parterna. Då är frågan: Tror verkligen Kjell-Olof Feldt på fullaste allvar att han underlättar avtalsrörelsen genom att samtidigt smida planer om ett system, där man realiter avskaffar den fria förhandlingsrätten? Och tror Kjell-Olof Feldt att det finns några förutsättningar för honom att försöka driva igenom detta utan en uppslitande politisk strid i Sverige?

Herr talman! Jag får först tacka finansministern för svaret på min interpellation. Jag uppfattar det så, att regeringen faktiskt avser att verka för att SAMAK:s tankar om en total samordning av lönebildning och ekonomisk politik förverkligas. Visserligen finns det i svaret vissa förbehåll, men jag förutsätter att finansministerns önskan är att kunna undanröja dessa förbehåll. Detta gör det viktigt att granska den verklighetsuppfattning, de värderingar och de förslag som författarna till SAMAK-rapporten, däribland Kjell-Olof Feldt själv, för fram. Den föreslagna s.k. förhandlade inkomstpolitiken kan sägas bestå av tre element. Det är dels en löneförhandlingsmodell, dels en prispolitik och dels en investeringspolitik. Den nya löneförhandlingsmodellen innebär att staten tar plats vid förhandlingsbordet tillsammans med arbetsmarknadens parter och att man där gör upp om allting som påverkar inkomsterna. När vi varnar för de korporativa tendenserna i denna modell slår Kjell-Olof Feldt ifrån sig. Modellen förekommer redan, säger han. Kjell Olof Feldt pekar sedan på jordbruksuppgörelserna som ett exempel. Jag kan hålla med om att jordbruksuppgörelserna är ett exempel på korporativa tendenser i det svenska samhället. Däremot är jag inte beredd att hålla med om att de bör tjäna som en förebild för hur det bör fungera också på andra områden. I stället för att på andra områden kopiera jordbrukspolitiken bör vi försöka minska regleringarna på jordbruksområdet. Exemplet är dock intressant också från annan utgångspunkt. Kjell-Olof Feldt vet naturligtvis att riksdagens inflytande över jordbruksuppgörelserna i praktiken är obefintligt. På något undantag när förekommer det inte ens att partier eller enskilda riksdagsledamöter väcker motioner med anledning av jordbruksuppgörelserna. Om nu riksdagens inflytande över den ekonomiska politiken, skatter, sociala reformer och annat som räknas upp i SAMAK rapporten skall minskas så till den grad som har skett på det jordbrukspolitiska området, är demokratin verkligen hotad. SAMAK-modellen har också två andra inslag, ett prispolitiskt och ett investeringspolitiskt. I båda dessa fall förordas mer av centralisering och politiskt inflytande. Författarna vill ha en utvidgad priskontroll för att, som det heter, kunna stoppa företagarnas prishöjningspolitik. Kjell-Olof Feldt och kompani har en verklighetsbild som är mycket intressant. Företagarna kan ganska fritt sätta priserna, hävdar man. Det beror på att konsumenterna inte kan överblicka alla de varor och tjänster som bjuds ut på marknaden. Konsumenterna är inte heller särskilt priskänsliga, utan betalar snällt de priser som företagarna sätter. Det är säkert inte många företagare eller konsumenter som känner igen sig i den verklighetsbild som tecknas i SAMAK-rapporten. Men för SAMAK-gruppen blir den naturliga slutsatsen av denna analys att de självsvåldiga företagarna måste hållas i hampan genom priskontroll. Denna kontroll måste bli detaljerad, men det underlättas, som det heter, av den nya informationsteknologin. Nu är det inte bara priser som skall kontrolleras, utan också investeringar. Om igen är det företagarnas beteende som föranleder förslag om ökad centralisering och styrning. Företagarna sitter, som det sägs, på investeringsbesluten och kan utöva utpressning genom att kräva höga vinster och andra gynnsamma förhållanden för att investera. Den vinstnivå som företagarna kräver för att investera ligger — för att fortsätta att återge vad som skrivs i rapporten — högre än den som löntagarna med jämnmod kan acceptera. För att lösa detta problem behövs det, säger man, löntagarfonder. Men löntagarfonder räcker inte. Nu krävs det ytterligare obligatoriska fondering ar till politiskt styrda organ med visst inflytande över investeringsbesluten. En av dessa nya organs viktigaste uppgifter skall enligt rapporten vara att förhindra att en förbättrad konkurrenskraft genom återhållsamma lönekrav i en god konjunktur leder till en expansion inom sådana näringar som kan förutses komma i svårigheter i nästa nedgångsfas. Planeringsoch centraliseringstänkandet frodas verkligen i SAMAK rapporten. Därför är det illavarslande att Kjell-Olof Feldt och regeringen kommer att fortsätta att driva de tankegångar som finns i rapporten. Mot denna bakgrund måste jag, herr talman, ställa tre kompletterande frågor till finansministern: För det första: Anser finansministern verkligen att den beskrivning av hur prisbildningen går till som görs i SAMAK-rapporten är riktig? Har företagarna frihet att sätta de priser de vill, och är konsumenterna oförmögna att välja bland de varor och tjänster som bjuds ut på marknaden? För det andra: Är det finansministerns uppfattning att företagarna i dag ställer för höga avkastningskrav på investeringar? Om svaret på den frågan är ja, undrar jag: Är det meningen att löntagarfonderna och de nya, politiskt styrda organ som aviseras i rapporten skall ställa lägre avkastningskrav än vad företagare normalt gör i dag? För det tredje och till sist: Menar finansministern på fullt allvar att den regleringsoch förhandlingsmodell som tillämpas på jordbruksområdet i framtiden skall tillämpas på fler områden, t.ex. när det gäller löneavtalen?

Herr talman! Facket har ofta anklagats för att vilja ta över beslutanderätten från demokratiska organ och demokratiskt valda politiker. När det funnits någon grund för den sortens anklagelse, har man med rätta talat om korporativism. Nu diskuterar vi ett av politiker och fackliga företrädare gemensamt förslag, som innebär att man genom förhandling skulle binda upp besluten i förväg, i varje fall besluten här i riksdagen. Den modell som presenterats har enligt min uppfattning klara drag av korporativism. Den är dessutom farligare i sak än en del andra förslag som har förekommit, eftersom den politiska makten och den fackliga makten, så långt den representeras av socialdemokrater i Norden, på detta förberedande stadium har slagit sig samman och redovisat en gemensam uppfattning. Många kommer säkert ihåg hur debatten fördes 1980, när vi hade konflikt på arbetsmarknaden. Professor Walter Korpi, som såvitt jag förstår är socialdemokrat, drev tesen att den svenska modellen med arbetsfred och social välfärd har som förutsättning en stabil socialdemokratisk regering i samarbete med en stark fackföreningsrörelse. Korpi summerade sitt resonemang på följande sätt: Det svenska folket står vid ett val. Om vi inte vill återskapa de politiska förutsättningarna för den svenska modellen lär vi därför få vänja oss vid att leva med återkommande stora konflikter på arbetsmarknaden. Det handlade egentligen om en inbjudan att välja mellan parlamentarisk demokrati och socialdemokrati, dvs. det som Kjell-Olof Feldt avvisade i sitt interpellationssvar. Så fick vi strejken förra året — jag vet inte om professor Korpi har kommenterat den — och som av en händelse har en artikel influtit i dagens nummer av Svenska Dagbladet, där samme Korpi framför följande: ”Gruppegoism är en realitet, men också något som organisationerna tvingas till om de inom rådande förhandlingsramar inte kan erbjudas ett bättre alternativ. Det är för alla parter olyckligt om man försöker lösa problemet genom att försvaga eller klavbinda organisationerna. Lösningen måste i stället vara att vi försöker skapa en förhandlingsram som gör det möjligt för organisationerna att för sina medlemmars bästa övervinna sin egoism.” Avgörande är naturligtvis vad som här menas med ordet ”förhandlingsram”. Jag vill med de uttalanden jag åberopat och genom att återkalla i minnet hur diskussionerna tidigare har förts betona att det inte är alldeles självklart att det som nu föreslås inte står i motsatsförhållande till den parlamentariska demokratin. Tankar i samma riktning har alltså framförts från olika håll och av olika personer. Alla fackliga organisationer är nu inte så begeistrade över förslaget om en förhandlad inkomstpolitik. Det gäller inte minst sådana personer som representerar förhandlingskarteller med rötter inom TCO och SACO-SR.

Man tillade: ”Utvecklingen därefter ger anledning till att ytterligare understryka denna inställning.” Det förslag som har lagts fram innebär enligt min mening både att det är fel fråga som nu aktualiserats på det här området och att det är fel tidpunkt. Jag vill direkt å centerpartiets vägnar ta avstånd från den här sortens inkomstpolitik. Det finns helt enkelt inte utrymme för en sådan i den svenska demokratin. Detta måste sägas väldigt klart och tydligt, för om det inte är så skall man kanske tolka löntagarfonder och förnyelsefonder som ett första steg på vägen mot en förhandlad inkomstpolitik. I båda fallen gäller det ju för parterna att uppträda samhällsekonomiskt ansvarsfullt, när man nu fått dessa fonder och målsättningar spikats, vilka dock inte höll som bekant. Är det därför som finansministern sätter sin person i pant för en förhandlad inkomstpolitik — nu också med ett visst reserverat stöd från hela regeringen? Organisationerna skulle alltså enligt Feldts mening bindas upp hårdare än i de tidigare försöken. Hur många måste då vara med? Kan man över huvud taget göra undantag för någon? Om detta system skall fungera är det väl självklart att det måste vara en helhetsuppgörelse, där alla fria organisationer är med och fördelar välfärden i det svenska samhället. Det skulle betyda att vinster och deras disposition måste fogas in för storföretag och även för småföretag. Det är självklart att jordbrukare skulle vara med liksom att man skulle inkorporera prisregleringssystemet för jordbruket i detta sammanhang och avstämma helheten. I annat fall — det visar erfarenheterna från andra länder — kan ett sådant här system inte fungera utan att någon känner att han har kommit i kläm.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att tycka att den här debatten följer väl upptrampade spår. När den svenska borgerligheten är som mest splittrad och kraftlös kastar den sig över arbetarrörelsen med att hävda att den är ett hot mot demokratin. Det har upprepats så många gånger under de senaste 30-40 åren att det knappast är överraskande att man den här gången finner det sina krafter värt att i Sveriges riksdag ta upp en rapport skriven av fyra partier och fyra fackföreningsrörelser i Norden. Socialdemokratin i Norden är alltså, om vi utvidgar angreppsmålet, ett hot mot den nordiska demokratin. Detta uppnår man genom att som Ulf Adelsohn säga: Förhandlingsekonomi är detsamma som ett korporativistiskt samhälle. Det vore bra om man någon gång använde litet större precision när man anklagar svensk, och för den delen i det här fallet också nordisk, socialdemokrati för att vilja avskaffa parlamentarismen. Med korporativism menas att parlamentet inte längre har något inflytande över besluten, att parlamentet har avlägsnats från sin funktion och ersatts med något slags yrkesföreningar eller fackliga organisationer osv. såsom nazismen och fascismen ville göra. Jag vill fråga Ulf Adelsohn: Anser Ulf Adelsohn att de socialdemokratiska partierna i Norden är antingen nazistiska eller fascistiska? Om orden skall ha någon innebörd, bör han använda dem med litet större klarhet. Vi är alla medvetna om att i det samhälle vi lever i ingår partierna olika slag av överenskommelser med grupper och intresseorganisationer som står dem nära eller fjärran. Det har inte någonsin funnits en regering i Sverige som inte fått överlägga med grupper i samhället, företrädare för olika intressen. Man har försökt jämka mellan dessa intressen och uppnå något resultat som regeringen tyckt vara någorlunda förnuftigt. Det har man sedan gått till riksdagen med för att se om riksdagen anser detsamma. I de förslag vi har lagt fram kvarstår riksdagens suveränitet. Skulle riksdagen finna att det som regeringen föreslår på skatteområdet eller på andra områden inte stämmer överens med uppfattningarna i Sveriges riksdag avslår man förslaget, och regeringen får upptäcka att det inte gick att föra tankarna vidare till riksdagen. 7 Jag kan inte förstå att ett system — vilket land det nu än gäller — som bygger på denna enkla förutsättning skulle betyda någonting annat än parlamentarisk demokrati. Jag har inte riktigt fått klart för mig var herrar Westerberg och Johansson står. Jag undrar därför om ni går lika långt som Ulf Adelsohn och således hävdar att parlamentarismen är satt ur spel om Sveriges regering presenterar en överenskommelse för riksdagen som man faktiskt träffat med en annan part. Möjligen kan Olof Johansson behöva ta till vara synpunkterna på jordbrukspolitiken. Om det är så, att i varje fall jordbrukspolitiken har förvandlat Sverige till ett jordbrukskorporativt samhälle, bör han antingen protestera eller instämma. Jag tror dock inte att någon svensk upplever att det förhåller sig på det sättet. Alla inser att det behövs någon form av förankring när det gäller regeringens ställningstaganden. Men sedan är det ju riksdagen som avgör om den har förtroende för den sittande regeringen. Om man nu vill att debatten skall drivas på det här viset, tycker jag att det är tråkigt om man helt bortser från den verklighet som finns bakom de tankar som presenterats i nämnda rapport. Ett antal personer från fyra av de nordiska länderna — Island var inte representerat — har alla upplevt att vi befinner oss i en ganska desperat situation. Det står klart när man studerar förhållandena i Västeuropa i dag — det gäller således även våra grannländer och oss själva. Ingen av oss skulle ha kommit på idén att göra ett så pass ingående studium av inkomstbildningsprocessen i våra länder som vi har gjort om vi inte hade sett framför oss ett alternativ till våra tankar som måste vara mycket värre för de ”vanliga människorna”, vilka Ulf Adelsohn står så nära. Vad har ni egentligen för alternativ? När det gäller inkomstbildningen i Sverige — baserad framför allt på löneförhandlingar men också på företagens prispolitik, utvecklingen på aktiebörsen osv. — har vi kommit till insikt om att vi har oerhört svårt att bemästra den svåra balansgången. Sysselsättningen skall ju ligga på en mycket hög nivå. Men samtidigt är vi av konkurrensskäl piskade att hålla nere inflationen och kostnaderna. Avvisar ni alla försök att genom förhandlingar med hjälp av de organisationer som finns i vårt land — låt oss kalla det hela sunt förnuft och solidaritet — nå fram till lösningar på detta svåra problem? Såvitt jag förstår blir då det enda alternativet för er att låta processen gå så långt att arbetslösheten blir regulatorn för löner och priser. Då lyckas man. Det medger jag. Man får ju ned inflationen om man låter arbetslösheten öka. Men ge åtminstone någon beskrivning av vilket slags alternativ vi i Sverige skall arbeta oss fram till för att kunna uppnå de mål som vi, i varje fall ibland, är ense om i Sveriges riksdag.

Herr talman! Finansministern tar i alldeles oerhört mycket. Att ställa sådana frågor som han ställer är lika orimligt som att påstå att alla korporatörer i Sverige skulle vara fascister. Men det är ju inte det vi talar om. Vi kan väl ändå tala i rimliga termer. Det finns ingen anledning att känna sig så trängd. Jag tycker således att finansministern inte är riktigt så trängd ännu att han behöver ta till den typen av debatt. Frågeställningen kvarstår emellertid. Ordföranden i TCO säger i klarspråk att ”SAMAK-rapporten bygger på att den förhandlade inkomstpolitiken direkt baseras på ett socialdemokratiskt regeringsinnehav”. Vidare säger han att en sådan ordning är helt orimlig för TCO. Det gäller ju en sakfråga. Kjell-Olof Feldt behöver alltså inte gå tillbaka till tiden för andra världskriget för att besvara den frågan utan den kan besvaras med hänvisning till den just nu pågående avtalsrörelsen. Björn Rosengren säger att det bästa vore om regeringen klart deklarerade att förslaget om förhandlad inkomstpolitik nu slutligt kan avföras från dagordningen. Men det gör inte Kjell-Olof Feldt. I själva verket angriper han oss som håller med en partipolitiskt obunden organisation och dess ordföran de och även många andra — även inom LO — som faktiskt har sagt samma sak, Kjell-Olof Feldt! Alternativet är, som vi har sagt, att föra avtalsrörelsen. Nu pågår den, och ni har redan försuttit viktiga tillfällen. Bud har lagts fram, prestige är involverad och förväntningar har väckts. Därför har vi sagt att alternativet är att man med en stram utgiftspolitik ger utrymme för reallöneökningar, förbättrar detta utrymme genom marginalskattesänkningar och sedan säger till parterna att de förhandlar under ansvar. Jag tror nämligen, till skillnad från Kjell-Olof Feldt, att de fackliga organisationerna i Sverige besitter så mycket kunskap och så mycket ansvar, att om grunden lades i god tid före en avtalsrörelse, skulle de inse att de kan få låga reallönepåslag, utan att det behöver leda till arbetslöshet. Det problem som vi nu brottas med i varje avtalsrörelse är att lönebuden trissas upp genom att vi i Sverige har de högsta marginalskatterna i den fria världen. Det har inte heller underlättat för de anställda att få reallöneökningar att de offentliga utgifterna samtidigt har blivit högre och högre, vilket har tagit bort den sista möjligheten till en reallöneökning. Därav turbulensen år efter år, därav så mycket lugnare avtalsrörelser i omvärlden, med stramare finansoch utgiftspolitik och lägre marginalskatter. Om vi ville tala om detta i sak, utan väderkvarnar och utan orimliga anklagelser, skulle det vara värdefullt, men det förutsätter nog att Kjell-Olof Feldt inser att denna rapport icke kan utgöra grunden för ett samförstånd i Sverige.

Herr talman! Skälet till att vi har ställt frågor om denna rapport är naturligtvis att Sveriges finansminister är en av medförfattarna. Det är inte nog med det, utan även statsministerns talskrivare är en annan av medförfattarna till rapporten. Detta gör att den är intressant att diskutera, både när det gäller slutsatserna och när det gäller den bakomliggande analysen och de förutsättningar som finansministern utgår från. Denna rapport visar mycket tydligt de skillnader som finns mellan socialistiska och icke-socialistiska partier, därför att den genomsyras av centralistiska och korporativistiska värderingar. Nu frågar Kjell-Olof Feldt om det som beskrivs här är korporativism. Nej, det är naturligtvis inte korporativism i den mening som fascismen i Italien och nazismen i Tyskland på 1930-talet är det. Jag talade emellertid om korporativa tendenser, och de är alldeles uppenbara. Tanken är nämligen inte att regeringen skall lyssna på organisationerna och höra vad de har att säga, utan att regeringen skall skriva på avtal tillsammans med organisationerna. I utbyte mot att regeringen får inflytande över lönerna vill man ge parterna inflytande att bestämma mer över skatter, över sociala reformer och över mycket annat. I rapporten pläderas mycket öppet för en investeringspolitik och en prispolitik där politiker, regeringen, får ett ökat inflytande över vad som händer på marknaden. Det var mot denna bakgrund som jag ställde mina frågor — hittills obesvarade — till finansministern. Det är klart att förutsättningarna för den svenska demokratin skulle förändras om regeringen på snart sagt alla områden träffade avtal med intresseorganisationer utanför parlamentet och sedan kom hit med ärendena och lät riksdagen bli litet av en expeditionsinstans, med utnyttjande av den majoritet som regeringen ofta kan förfoga över i parlamentet. Det skulle ändra riksdagens roll i den svenska demokratin på ett ganska dramatiskt sätt. Om det fördes jordbrukspolitik på alla områden, skulle situationen se väsentligt annorlunda ut i framtiden än vad vi har vant oss vid i Sverige och jämfört med den modell som vi från liberala utgångspunkter tycker är den rimliga. Att man verkligen tänker sig någonting kvalitativt annorlunda framgår av att det i den rapport som Kjell-Olof Feldt är en av medförfattarna till sägs att de fackliga ledarna också skall få en ny roll. De skall inte bara delta i förhandlingar med regeringen, utan de skall också bli garanter gentemot medlemmarna för regeringens politik. Det är alltså de fackliga ledarna som skall få en alldeles speciell roll i förhållande till regeringen som de nu inte har. Låt mig till sist bara påminna Kjell-Olof Feldt om de frågor som jag ställde. Nu har finansministern sex minuter på sig att besvara frågorna, och jag hoppas att han kan använda åtminstone några av de minuterna för att ge svar på dessa mycket väsentliga frågor.

Herr talman! Jag vill gärna ta fasta på den fråga Kjell-Olof Feldt ställde och återkomma till min egen fråga därefter. Jag sade direkt i mitt första inlägg att den modell som presenteras har klara drag av korporativism. Men för den skull behöver man inte ta till sådana exemplifieringar som Kjell-Olof Feldt har gjort. Jag tycker i och för sig inte att det är oväsentligt med en debatt om lönebildningsprocessen. På den punkten kan den här rapporten vara ett bidrag. Men jag tycker som sagt att det förslag som har lagts fram har fel inriktning vid fel tidpunkt. Just kombinationen av fackliga och politiska representanter ger rapporten en speciell dignitet. Jag skulle vilja återkomma till den fråga jag ställde, för den handlar just om huruvida det här systemet ens är möjligt att diskutera om man inte har helheten med. Som bekant är jordbruket ingen helhet i dagens Sverige. Därmed har jag svarat på den andra frågan. Det är i det läget när man gör paket och system av förslagen och kommer hit till riksdagen och säger, ta det eller förkasta det, som man på ett grundläggande sätt begränsar den svenska riksdagens möjligheter oerhört mycket. Därmed har man naturligtvis också undergrävt den parlamentariska demokratin. Jag fick inget svar på frågan om detta syftar till helheten eller om man tror att man också i fortsättningen, med ett sådant här system, skall kunna gå fram med dellösningar. Man kan naturligtvis, med hänvisning till det Bengt Westerberg tog upp om de fackliga ledarnas nya roll, gärna åberopa det uttalande som Stig Malm gjorde 1984. Han sade att han vid den tidpunkten var ense med det socialdemokratiska partiet men oense med regeringen. Uppgiftsfördelningen blir rätt intressant då fackliga ledare resonerar på det sättet. Nu skulle de alltså klavbindas på ett annat sätt och ges en klart specificerad uppgift. Låt mig tillägga en sak som har förvånat mig något. Jag skall inte gräva i gamla debatter som Kjell-Olof Feldt och jag har haft, men under tiden som personalminister förvånade Kjell-Olof Feldt mig en gång. När jag föreslog att staten som arbetsgivare skulle sätta ett lönetak för höginkomsttagare på grund av den skattereform som vi hade kommit överens om, fick jag av Kjell-Olof Feldt, genom ett radioinslag, höra följande — han riktade sig både till mig och till Fälldin: Jag måste påminna både Fälldin och Johansson om att just i öststaterna är det staten som fastställer lönerna. Där finns det inga fria förhandlingar och inga fria fackorganisationer. Kjell-Olof Feldt har visat en betydande flexibilitet i förhållande till det uttalandet.

Herr talman! För säkerhets skull skall jag börja med att besvara Bengt Westerbergs frågor, så att jag inte råkar i tidsnöd och inte hinner med det. Hans första fråga var: Anser finansministern att prisbildningen på marknaden har beskrivits riktigt i rapporten? Svaret är ja. Hans andra fråga var: Anser finansministern att företagen ställer för höga krav på investeringar när det gäller avkastningen? Svaret är nej, inte vid dagens ränteoch inflationsnivå. För det tredje: Anser finansministern att jordbrukspolitikens regleringsmetod skall tillämpas på löneavtalen? Svaret är eftertryckligen nej. Jag tror inte att man kan lägga rapporten till grund för någonting sådant. Ulf Adelsohn blir alltid lika arg när man tar honom på orden. Ulf Adelsohn sade uttryckligen, att om man använder denna inkomstpolitik, får man ett korporativistiskt samhälle. Jag måste fråga vad han menar med det. Man kan tänka sig att andra människor också tar honom på orden, att de tittar i uppslagsböckerna och får reda på hur ett sådant samhälle är konstruerat. Det betyder att man har avskaffat parlamentet och ersatt det med yrkeskårer och liknande som har tagit över alla politiska beslut. Nu vill Ulf Adelsohn inte längre stå för den beskrivningen, och det är väl bra, men han bör tänka sig för nästa gång. Då behöver man inte tala om att frågan skall diskuteras ”utan orimliga anklagelser”. Jag har inte anklagat Ulf Adelsohn för att vara vare sig nazist, fascist eller korporativist, men jag tyckte att han anklagade mig för det och därför ville jag ha reda på vad han menade. Bengt Westerberg säger att om regeringen skriver på ett avtal har det nuvarande systemet satts ur funktion. Då vill jag säga att vi aldrig har beskrivit det så, att regeringen skall formalisera sina åtaganden genom avtal. Men den skall i varje fall bygga på någon allmän uppfattning om vart den ekonomiska politiken skall ta vägen. Bengt Westerberg måste väl ändå erkänna att hur än regeringen formulerar sin politik i samtal med andra parter, kan riksdagen underkänna alla förslag som regeringen lägger fram. När jag lyssnar till Bengt Westerberg återvänder jag i tankarna till situationen på 1970-talet när folkpartiet ganska livligt deltog i de inrikespolitiska uppgörelser som då träffades, de s.k. Hagauppgörelserna. Jag kan erkänna att det finns en möjlighet att angripa våra funderingar, som tvivelsutan har en viss grund i verkligheten, nämligen att sådana här modeller inte fungerar. Det erkänner jag också i mitt svar på interpellationerna. Det är definitivt inte bevisat att vi kan lösa det oerhört svåra problemet låg inflation med full sysselsättning genom att använda oss av förhandlingar om hur löner och annat skall sättas. Här kan man hävda att 1970-talets erfarenheter talar i annan riktning. Man ställer då frågan: Vilken modell är det som från liberala utgångspunkter skall användas?

Vi har god efterfrågan på arbetskraft, det är höga vinster i företagen, det råder inget som helst tvivel om, att om de fackliga organisationerna bortsåg från den samhällsfunktion de har, kunde de skapa en ny löneinflation i Sverige. Och vi är helt värnlösa mot detta. Nu vänder vi oss till de fackliga ledarna — för det är till dem man skall vända sig -- och säger att nu måste ni visa samhällsansvar, nu måste ni hålla igen och tala om för era medlemmar hur det hänger ihop, nämligen att det inte är bra ens för medlemmarna att få stora nominella lönelyft, om det bara leder till inflation och arbetslöshet. Då vill jag fråga: Varför förkastar ni dessa fackliga ledares roll när vi beskriver den som den verkligen är? Vad gäller rapporten vill jag inte påstå att den är det mest excellenta' uttrycket för intellektuell verksamhet som har producerats i Norden under de senaste åren. Den kan säkert göras mycket bättre, och det finns säkert mycket i rapporten som kan kritiseras. Men på en punkt tycker jag att den är ovanligt hederlig. Den talar nämligen om hur saker och ting faktiskt fungerar, hur vi i land efter land arbetar med att försöka nå lösningar genom att använda oss av de organisationer och institutioner vi har. Vi vädjar till människors förnuft och säger: Utnyttja inte marknadskrafterna. Och vi från regering och riksdag lovar att vi inte skall utnyttja arbetslösheten som marknadskraft för att trycka ner lönerna. I det läget tycker jag nog att det borde finnas skäl även för de borgerliga partierna i Sveriges riksdag att fundera ett tag till, innan de dömer ut den här modellen. Vi har ingen annan att anvisa — om det inte är så att ni menar att vi skall gå in i den allmänna europeiska strömmen och släppa målet för sysselsättningen, dvs. låta arbetslösheten växa. Då kommer den att kontrollera både löner och priser, det har den visat sig göra i andra länder. Men har vi inget alternativ tycker jag ändå att den här rapporten — mera begär jag inte i dag — kan bli föremål för debatt. Och det har den, herr talman, blivit i dag.

Herr talman! Det är kanske riktigt att vi säger till de fackliga organisationerna att de skall visa samhällsansvar. Men det förutsätter naturligtvis att man lägger en bas som gör det möjligt. När det gäller sysselsättningen skall vi vara på det klara med att vi i dag i Sverige tyvärr har högre arbetslöshet än vi tidigare haft under högkonjunktur. Det är en utveckling som pågått länge, att vi i varje ny högkonjunktur haft litet högre arbetslöshet än tidigare, och det är illavarslande. Vi kan nu också konstatera att arbetslösheten faktiskt sjunker i de viktiga industriländerna. Om man gör rättvisande jämförelser, finner man att skillnaderna mellan exempelvis Sverige och Västtyskland inte längre är så stora. De kan komma att krympa ännu mer med en västtysk inflation kanske runt 1 26 och en svensk runt 4. Jag har med intresse läst att finansministern i årets finansplan för första gången slår fast att utrymmet för reallöneökningar har ett direkt samband med statens och kommunernas utgifter. Därför blir jag naturligtvis förvånad när LO:s ordförande mitt i sitt vällovliga intresse att få ned inflationen ändå säger att det skall till nya bidrag, vilka ökar statens utgifter och minskar utrymmet för reallöneökningar. Jag blir naturligtvis förvånad också över att LO:s ordförande — precis som de flesta debattörer — realiter går runt skattefrågan.

Jag tror nämligen inte att man kan begära samhällsansvar av de fackliga organisationerna, om man med det menar att de år efter år skall acceptera reallönesänkningar, baserade på att riksdagen och kommunerna tar i anspråk det lilla utrymme som finns för offentliga utgifter och dessutom lägger sådana marginalskatter på vanliga svenska tjänstemän och jobbare att det blir omöjligt för dem att få någonting över. För vi den politiken tror jag faktiskt inte heller att det går att till de fackliga organisationerna år efter år säga: Visa samhällsansvar! Jag tror vi har en gigantisk gemensam opinionsbildande uppgift framför oss, och jag har till min oförställda glädje konstaterat att vi där har med oss finansministern halvvägs — han talar om sambandet mellan möjligheterna till reallöneökningar och de offentliga utgifterna. Jag väntar på att finansministern skall ställa upp i den andra delen, nämligen när det gäller marginalskatternas betydelse för att dämpa löneökningarna och ändå få någonting över.